Herr talman! Varje kväll går en femtedel av jordens befolkning till sängs hungrande. Det handlar om drygt en miljard människor som lever under absolut fattigdom. Det är fattigdomen som förenar u-länderna världen över, och det är fattigdomen som skall utrotas. Det är fattigdomens utrotande som är det stora och viktiga målet för biståndspolitiken i alla dess många former. Det finns anledning att känna en betydande optimism när det gäller möjligheterna att utrota fattigdomen. Man kan konstatera att vi i u-världen har haft något som närmast får betraktas som en revolution när det gäller demokrati och marknadsekonomi. I Stillahavsasien har åtskilliga länder kunnat visa att man på 20-30 år, dvs. en generation, kan gå från absolut fattigdom till relativt välstånd. I Latinamerika finns det bara en enda diktator kvar. Man har fått demokrati och fria val i stora delar av den u-värld som tidigare dominerades av diktatorer och enpartisystem. I själva verket lever 68 % av u-världens befolkning i länder som befinner sig i relativt snabb ekonomisk tillväxt. Bara 17 % bor i länder som fortfarande blir fattigare och fattigare. I det fallet handlar det framför allt om Afrika söder om Sahara. Om man ser på situationen i världen i dag bor 14 % av u-världens befolkning grovt räknat i södra Afrika. Biståndet där ligger på drygt 35 dollar per invånare. Här har man också en mycket stark befolkningstillväxt med tal på över sex barn per familj. Går man till Stillahavsasien bor där 40 % av uvärldens befolkning, och biståndet ligger på ca 5 dollar per invånare. Utvecklingen är starkt positiv. Det finns stora förhoppningar om en mycket positiv utveckling i den delen av världen. I Sydasien med 30 % av befolkningen och 5 dollar i bistånd kan man konstatera att det finns en tillväxt. Man kan inte vara lika säker på att den håller sig stabil, men man kan i alla fall räkna med en positiv utveckling framöver. I Latinamerika bor 10 % av u-världens befolkning. Biståndet ligger på drygt 11 dollar per invånare. Latinamerika har på senare tid gått från att vara ett bombhot mot hela den internationella ekonomin till att bli en magnet för internationellt kapital av stora mått. I Nordafrika, arabvärlden och Iran kan man konstatera att det inte händer särskilt mycket. Där bor 6 % av u-världens befolkning. Biståndet är högt, 40 dollar per invånare. Det finns stora naturresurser, men möjligheterna att ta vara på förutsättningarna är i stor omfattning begränsade på grund av det politiska systemet. När man diskuterar vad man skall göra för att hjälpa länderna att utrota sin fattigdom, tror jag det är viktigt att man drar erfarenhet från de länder som lyckats med dessa insatser. Man börjar nu få litet erfarenhet av hur man kan göra, vilket gör att det blir allt viktigare att uppnå effektivitet i det bistånd som vi bidrar med i fattigdomsutrotningen. Det är viktigt att man har mål som är mätbara. Man skall kunna mäta vad man gör för att veta att man gör någonting vettigt. Man kan mäta hur många flickor som får en basal utbildning och hur många hushåll som får rent vatten. Det är den typen av mål som gör att man vet vad man sysslar med i den biståndsverksamhet man bedriver. Att ha mål som bygger på att man bara skall mäta hur många procent av BNI som man lyckas göra av med leder inte till ett effektivt bistånd. Det är inget fel att ha en rejält hög nivå, men att vara nöjd med att man uppfyllt sina mål i och med att pengarna är avsända visar inte tillräcklig effektivitet i hanteringen av en verksamhet, vare sig det gäller bistånd, försvar eller sjukvård. På sikt skall naturligtvis biståndet avvecklas, därför att fattigdomen skall utrotas. Också i det sammanhanget är procentmålet hämmande. I FN talar man nu allt mer om att biståndet skall vara oljan i motorn och inte bensinen i tanken - alltså gärna en hög nivå men också ett effektivt bistånd. Därför är vi så skeptiska till stat-till-stat-biståndet. Vi tror att det är oerhört viktigt att inte bidra till korrupta regimer eller regimer som i sig själva utgör det största hotet mot en positiv utveckling i det land de styr. Det viktigaste man kan göra för att hjälpa uländerna ur deras fattigdom är frihandel. Det är visserligen inte biståndspolitik, men det är den viktigaste insats vi kan göra. För dessa länder är handeln tio gånger större än biståndet och spelar naturligtvis oerhört stor roll. Orsaken till att länderna befinner sig i den misär de gör är i väldigt många fall att kommunismen har förhindrat dem att delta i världshandeln, att man som i Latinamerika har stängt sina gränser för fri handel av rädsla för den stora partnern i norr eller att man som i Indien har försökt skapa en egenproduktion och försökt klara sig på egen hand. Denna brist på deltagande i den internationella ekonomin är i själva verket den största orsaken till att många av dessa länder befinner sig i en ekonomiskt brydsam situation. En av de saker som är särskilt viktiga för oss att hantera i dag är de handelshinder som inte minst LO i Sverige håller på att försöka sätta upp. Man försöker förhindra import till Sverige av varor med hänsyn till vad man kallar miljöskäl eller arbetsmiljöskäl. Det är alldeles riktigt att fattiga länder behöver hjälp att förbättra både sin miljö och sin arbetsmiljö. Vi kan med biståndet bidra till en annan situation än den som förekommer i en del länder. Men användandet av detta som ett handelshinder för att stärka svenska varor i konkurrensen med varor från uländerna är något som det är alldeles oerhört viktigt att vi med styrka motsätter oss. Våra insatser vid WTO är alltså en av de viktigaste insatser vi kan göra för att utrota fattigdomen i världen. Vi anser att det humanitära biståndet måste ges särskild prioritet, och självfallet är katastrofbiståndet viktigt. Men precis som i alla andra sammanhang måste man också avväga när man skall gå in och när man skall gå ur. Ett katastrofbistånd skall verkligen ersätta den skörd som fallit bort och det utsäde som behövs till nästa skörd. Men det skall inte fortsätta sedan år efter år och slå ut den lokala produktionen i det aktuella landet. Då gör man ont värre. Det är också angeläget att satsa på den basala utbildningen, på skolan, inte minst för flickorna. En god utbildning av flickorna ger inte bara en dubbelt så stor resurs för produktionen i landet, utan den bidrar också med stor kraft till att få ned befolkningstillväxten. Välutbildade flickor skaffar inte så stora familjer som de som saknar utbildning. Detta är den enskilda insats som ger bäst resultat när det gäller att få en lösning på befolkningsfrågan. Basal hälsovård, inte minst även här för kvinnorna är en annan kraftfullt prioriterad insats. Eftersom dessa insatser inte kostar mer än ca 5 % av BNI i ett u-land, finns det egentligen ingen ursäkt för länder med bistånd på 10 % av BNI att inte ha tillgodosett dessa basala funktioner. När man går in i dessa länder är det viktigt att man agerar via frivilligorganisationer hellre än via stat-tillstat-bistånd. Frivilligorganisationer, de enskilda organistionerna eller NGO's för att använda den vanligaste beteckningen, har ett inneboende engagemang som är viktigt att utnyttja. De är duktiga, erfarna på kunskapsöverföring och ofta väl etablerade i de länder där de agerar. De har ofta en lång och god tradition av arbete där. I det humanitära biståndet är det väldigt viktigt att hålla på fasta principer. Vi skall arbeta för att bidra till en hållbar utveckling. Vi skall arbeta för att bidra till jämställdheten. Vi skall arbeta konfliktförebyggande och fredsbevarande. En av de allra viktigaste faktorerna för att en positiv utveckling skall komma till stånd i ett land är att man har respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta kommer Inger Koch att utveckla ytterligare längre fram i debatten. Men frågorna om mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och pressfrihet är så otroligt väsentliga att det är viktigt att det svenska biståndet för det första värnar om en positiv utveckling i de länderna i alla överläggningar man har och för det andra bygger upp de institutioner som behövs för denna verksamhet. Vi behöver också bidra till att bygga upp ett rättssamhälle, därför att rättssamhället är grunden för att ekonomin i ett land skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt och också för att det mänskliga rättigheterna skall kunna upprätthållas. Marknadsekonomin har nu definitivt segrat världen över, och dess institutioner behöver byggas upp i många länder. Kunskapsöverföring på detta område är en väldigt viktig uppgift för oss. Det handlar om banker och börsinstitutioner, men det gäller också att hjälpa till att bygga upp jordbruk och småföretag, att bidra till jordreformer, att skapa möjligheter även för kvinnor att skaffa mark och få lån för att starta småföretag. I många länder är småföretag den enda möjligheten för kvinnorna att bidra till sin egen försörjning. I många länder är det också viktigt att bidra till att bygga upp infrastrukturen. Vägar är en viktig insats. Kraftverk, som vi ofta bidragit till, är däremot någonting som enligt min uppfattning skall finansieras på kommersiella grunder. Infrastrukturinsatser som innebär att man omedelbart får ekonomiska vinster tillbaka skall finansieras på kommersiella grunder och bära sig själva. Stat-till-stat-biståndet är det bistånd som vi är mest skeptiska till. Det har i många länder bidragit till att det har vuxit fram en korruption som har varit betydande och skadlig och hämmande för landet och dess utveckling. Det är viktigt att inte med bistånd skapa möjligheter för en regim som är hämmande för landets egen utveckling att sitta kvar. Det är ofta bättre med en statsbankrutt, en ny regim och en möjlighet att satsa på en vettig utveckling för landet. Här kommer jag in på frågan om skuldsanering. En skuldsanering är en väldigt viktig insats för att hjälpa ett svårt skuldsatt land ur en kritisk situation. Men samtidigt innebär en skuldsanering att man skapar möjligheter för en regim av tveksam kaliber att ta upp nya lån. Man skapar ett låneutrymme. Det är det som gör att det i många fall kan vara en fördel att först gå in och bidra med ränte och amorteringsfrihet. Man tar bort kostnaderna för lånet medan man avvaktar och ser om man får den positiva utveckling i landet som man strävar efter. När det gäller det mulilaterala biståndet är det väldigt viktigt att mycket av detta bistånd går genom IMF. Orsaken till det är att de krav man ställer på biståndsländer - bytet av bistånd mot utveckling - ger de incitament som många gånger behöver komma fram. Den utvärdering som Världsbanken gör är nog den värdefullaste utvärdering av utveckling i dessa länder vi ser. När det gäller östbiståndet kommer Göran Lennmarker senare att gå in i detaljer om det. Det är viktigt att biståndet kvalitetssäkras. Det finns goda metoder för kvalitetssäkring. De bör tilllämpas även på biståndet, och de bör tillämpas av ett fristående institut. När det gäller organisationen tror vi att det är en fördel att UD åter tar huvudansvaret för biståndet. UD skall ha relationerna till världen helt inom sitt revir oavsett om det handlar om bistånd, handel eller politiska relationer. Ambassaderna är väldigt viktiga när det gäller att kontrollera biståndet. Jag tror att man allmer skall gå över från att ha egenproducerat bistånd till att handla upp biståndet från enskilda organisationer och företag och utvärdera och följa vad som görs. Det är viktigt att i första hand satsa på Afrika. Afrika är det område där fattigdomen ökar. Målet för vårt bistånd måste var att utrota fattigdomen. Vi behöver anslå de medel som behövs och använda de vägar som fungerar. Där är stat-till-statbiståndet det som skall minskas medan vi skall öka biståndet via enskilda organisationer. Det är resultaten av biståndet som räknas.

Herr talman! Jag vill inledningsvis påpeka att vi den 22 november ägnade vi oss åt att diskutera biståndsramens storlek. Deltagarna i dagens debatt är i stort sett desamma som då. Samma dag fattade riksdagen beslut om budgetramarna, där biståndsramen ingår. I beslutet knyts biståndsramen åter till bruttonationalinkomsten. Biståndsramen skall uppgå till minst 0,7 % miljoner kronor, att jämföra med anslaget innevarande år på 13 miljarder 360 miljoner kronor. Som vi då konstaterade innebär denna besparing att enprocentsmålet blir än mer avlägset. Jag vill återigen beklaga detta. Jag förklarade i debatten varför Centerpartiet har ställt upp på denna besparing, nämligen av statsfinansiella orsaker. Ett tydligt mål måste vara att återupprätta enprocentsmålet så snart som möjligt. Den 22 november diskuterade vi omfattningen, och i dag skall vi debattera innehållet i biståndet. Jag vill markera att Centerpartiet anser att utskottet i allt väsentligt har funnit en tillfredsställande balans mellan olika biståndsformer för 1997. På litet längre sikt bör inriktningen förändras. Jag återkommer längre fram till detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Den ekonomiskt rika delen av världen har möjligheter att förbättra levnadsstandarden och livsvillkoren för människorna i jordens fattigaste länder. Sverige är i jämförelse med de flesta andra länder ett oerhört rikt och välmående land. Det internationella utvecklingssamarbetet hör till vårt lands viktigaste och mest konkreta utrikespolitiska verksamheter. Det är ett gemensamt ansvar att angripa i grunden gemensamma problem, som annars hotar jordens överlevnad. Världsfattigdomen är ett sådant grundproblem. En stor del av befolkningen står utan möjligheter att göra en rimligt produktiv arbetsinsats. Det är ett oerhört slöseri med mänskliga resurser. Fattigdomen och orättvisorna är en grogrund för etniska och sociala motsättningar samt andra politiska spänningar som kan hota freden. En fredlig värld kräver en rättvis värld! Krig och konflikter är ett annat problem som angår hela världen. De medför, förutom direkt mänskligt lidande, en resurs och miljöförstörelse som gör fattigdomen djupare. Konflikterna berör hela värden genom spridningseffekter i form av flyktingströmmar, terrorism och ytterst risken för utvidgade och mer omfattande konflikter. Den globala förstörelsen av miljö och naturresurser är det tredje problemet. Det har sina rötter i två samtidiga och motsatta fenomen. Det ena är västvärldens överkonsumtion, det andra är den utbredda misären i tredje världen. Det är inte möjligt att lösa de miljöproblem som finns i tredje världen enbart med de ekonomiska och kunskapsmässiga resurser som finns där. Lika litet kan övriga fattigdomsrelaterade problem lösas utan ett internationellt samarbete. Det är därför en självklarhet att Sverige tar på sig sin del av ansvaret också för de globala problemens lösning. Det gäller både i de bilaterala kontakter vi har och genom vårt uppträdande i internationella fora som FN och Regeringen presenterar i propositionen sin avsikt att stärka fattigdomsinriktningen och långsiktigheten. Dessutom skall biståndet i högre grad gå till att stödja samhällsomvandlingar mot fred, demokrati och hållbar ekonomisk utveckling. I nio punkter aviseras åtgärder. Jag anser att regeringens lista på dessa nio punkter innebär en nödvändig prioritering av våra biståndsansträngningar. Men jag vill peka på några gamla försummelser som lever vidare. Centerpartiet har länge kritiserat den dominerande roll landprogrammen har för biståndsanslagens uppbyggnad. Det har lett till att den biståndspolitiska debatten och de biståndspolitiska prioriteringarna alltför mycket har handlat om vilka länder vi skall hjälpa, och allt för litet om vilka globala problem vi vill medverka till att lösa. Centerpartiet har i konsekvens med detta förordat en mera ämnesinriktad uppdelning av anslagen. Den tidigare fyrpartiregeringen tog ett par steg i den riktningen, men det ledde inte till någon konsekvent omläggning. Landsbygdens utveckling måste ställas i centrum för bekämpandet av fattigdomen. Ungefär tre fjärdedelar av jordens befolkning bor på landsbygden. Det är där som större delen av världens ekonomiska misär, miljöproblem och sociala problem finns. Det är också här som maten produceras, den mat som skall föda en växande befolkning på landet och i staden. Större vikt måste därför läggas vid det bistånd som stöttar ett miljömässigt hållbart jordbruk. Tyvärr har svensk biståndspolitik inte alltid startat utifrån denna utgångspunkt. För landsbygsutvecklingen är det nödvändigt att också framhålla den nyckelroll som kvinnorna på landsbygden spelar som ekonomiska aktörer - som bönder, handlare, hantverkare och ansvariga för familjeekonomin. Det är viktigt att beakta kvinnornas roll då stödinsatserna utformas. Även efter att jämställdhet införts som ett sjätte mål för allt svenskt bistånd finns det ett stort behov för särskilda projekt som just syftar till att förbättra kvinnornas situation. Det är värt att notera att endast 1 % av SIDA:s medel används till direkta insatser för ökad jämställdhet. Frågor om kvinnors utbildning, hälso och mödravård och reproduktiva hälsa löses bäst inom ramen för ett bredare utvecklingsprogram. Regeringens markeringar om vikten av uthållig tillväxt och den satsning på vattenfrågan som genomförs är bra. Vi får dock inte glömma bort livsmedelsfrågan i stort, dvs. inte bara när det gäller landsbygden. Under 70 och 80-talet ökade livsmedelsproduktionen snabbare än efterfrågan till skillnad från den oroande utvecklingen under 60-talet. Nu har kurvorna åter vänt, och efterfrågan på livsmedel ökar snabbare än produktionen. Skälen till detta är flera: 1. Hittillsvarande produktionsökningar beror främst på de hybridsädesslag som upptäcktes i slutet på 60-talet, den s.k. gröna revolutionen. Några nya tekniksprång har inte skett. I stället har nackdelarna med de s.k. mirakelgrödorna blivit tydliga i form av ett stort behov av handelsgödsel, vatten och bekämpningsmedel. 2. Den ekonomiska utvecklingen i första hand i Ostasien leder till en efterfrågeökning i betydligt snabbare takt än vad folkökningen motiverar. Enligt Worldwatch Institute kan en övergång till köttdiet i Kina inom några år skapa ett importbehov av spannmål som ligger i samma storleksordning som hela den nuvarande världshandeln med spannmål. 3. Jordens tillgängliga åkerarealer minskar. En orsak till detta är den snabba urbaniseringen, som årligen lägger stora områden av jordens bördigaste åkermark under asfalt och betong. Detta sker främst i Ostasien. Till detta kommer den ständiga jordförstöringen genom bl.a. ökenutbredningen, jord som sköljs bort i bergstrakter samt översvämningar i lågländerna på grund av skogsskövlingar. Herr talman! Världsbanken har kommit att inta en ledande roll som utvecklingsorganisation och policyskapare. FN-systemets övriga organ har trängts undan i konkurrensen med Världsbanken. Bl.a. beror detta på de resurser Världsbanken kan ställa till uländernas förfogande. Till följd av utlandsskulder och de hårda villkor som ställs av Världsbanken och IMF uppstår social och politisk oro som sätter de nya demokratierna på hårda prov. Världsbanken har tagit till sig en stor del av den kritik som riktats mot gruppen under åren och inlett en utveckling mot mer av socialt och ekologiskt hänsynstagande och även mot jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är viktigt att Sverige fortsätter att spela en pådrivande roll i den utvecklingen, eftersom mycket återstår att göra. Herr talman! EU-medlemskapet har skapat en ny arena för den svenska biståndspolitiken. EU har en av världens största biståndsbudgetar. Enligt Maastrichtavtalet finns en ambition att åstadkomma en samordning av alla medlemsländers bistånd, vilket omfattar mer än hälften av allt offentligt bistånd i världen. Möjligheten att påverka detta biståndsflöde är nästan viktigare än hur vi utformar vårt eget bistånd. Regeringens ambitioner angående EU:s biståndspolitik är bra, men enligt vår uppfattning något allmänt hållna. En betydligt mer handfast och konkret strategi bör eftersträvas. Därför är det bra att riksdagen genom utrikesutskottet under våren kommer att närmare granska strategin för EU:s biståndspolitik. Det är alldeles nödvändigt att vi samlar ihop våra ansträngningar inom olika politiska fält så att det svenska agerandet inte spretar åt olika håll. Initiativet som kom i samband med den förra budgeten om en sammanhållen Afrikapolitik är därför lovvärt. Komplexa frågor kan självfallet inte reduceras och krympas så att de passar in i en enkel ram. Vi bör därför åstadkomma en större samstämmighet mellan våra bistånds och handelsinsatser. Statsminister Göran Persson orsakade turbulens vid besöket i Kina, i allt väsentligt på grund av klumpiga och klandervärda formuleringar i ett tal utan manus. Frågan fick dock sin alldeles särskilda laddning av det spänningsfält som finns mellan alternativen samarbete med eller isolering av en förtryckarregim. Särskilt grannlaga blir avvägningen när det rör sig om länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och som samtidigt är såväl biståndsmottagare som växande handelspartner. Många sådana länder finns i Ost och Sydostasien. Enligt Centerpartiets mening bör Sverige utarbeta en Asienstrategi med brett fokus utifrån ekonomisk-politiska, säkerhetspolitiska och biståndspolitiska utgångspunkter och utifrån tillståndet för de mänskliga rättigheterna. Över hälften av världens befolkning bor i Asien. Många grupper i världsdelens länder har fått uppleva högst påtagliga ekonomiska förbättringar. Ändå lever minst en fjärdedel av befolkningen alltjämt i djup fattigdom. En majoritet av världens fattiga lever fortfarande i Ost och Sydostasien. Den tredje vågens demokratiutveckling har inte alls haft samma genomslag i Asien. Jag har i ett särskilt yttrande tillsammans med kollegerna från Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet tagit upp läget på Östtimor. De mänskliga rättigheterna kränks systematiskt, och vi har i vår flerpartimotion krävt att regeringen vidtar åtgärder till skydd för befolkningen på Östtimor. Ytterligare svenska insatser måste också prövas. Till flera länder i Sydostasien skickar vi bistånd med ena handen och säljer krigsmateriel med den andra. Fallet Indien är självklart det mest iögonfallande då summorna är störst. Budgetåret 1994/95 uppgick biståndet till nästan 557 miljoner kronor och vår krigsmaterielexport till 117 miljoner kronor. Men med flera andra länder är det på samma sätt. Den svenska exporten till Indonesien har satts i blixtbelysning av nobelpristagaren Ramos Horta. De grava kränkningarna av mänskliga rättigheter på Östtimor och vår samtidiga export av krigsmateriel understryker behovet av en sammanhållen strategi. På flera håll i den här regionen finns konflikthärdar som vid en eskalering påverkar säkerheten också för oss i Europa. Sveriges och EU:s handelsutbyte ökar med flera av dessa länder. Därför anser Centerpartiet att Sverige bör analysera våra aktiviteter visavi Asien i en sammanhållen strategi. Med detta som bakgrund och i likhet med initiativet om en sammanhållen Afrikapolitik vill jag avslutningsvis fråga biståndsministern: Kan regeringen tänka sig att ta initiativ till en svensk strategi för Asien?

Herr talman! Jag har noga lyssnat på de föregående talarna, som så vältaligt har lagt ut texten kring svensk biståndspolitik. Jag kan skriva under på det mesta som har sagts. Bertil Persson talade sig varm för frihandel, demokrati, frivilliga organisationer, hållbar utveckling, jämställdhet, mänskliga rättigheter - vilket vi kommer att få höra mer om - marknadsekonomi osv. Det är bra alltsammans. Jag studsade dock till litet grand när Bertil Persson sade: Dessutom gärna en rejäl nivå. Men sedan fick han det att låta som om effektiviteten riskerar att bli mindre bra om vi har en rejäl nivå. Det måste man vara observant på. Bertil Persson avslutade med att säga: Vi behöver anslå de medel som behövs. Det är klart; med det globala perspektiv vi står inför är det inget dåligt uttalande. De medel som behövs är ju egentligen oändliga i det perspektivet. Till dagens betänkande finns en enda reservation, och den rör just detta med nivån, dvs. pengarna. Det handlar om det enprocentsmål som vi så många gånger har diskuterat och som vi kommer in på även i dag. Vi kommer sedan i vår att ha en debatt då vi skall diskutera innehållet i biståndspolitiken. Utskottet har nu inte gått in på en hel del av de frågorna, eftersom vi kommer att ha en biståndsdebatt under vårsessionen där vi kommer att komma in på idéer om hur vi skall effektivisera och vad vi skall satsa på. Jag kommer inte att uppehålla mig så mycket vid den delen i dag, utan jag kommer att fundera litet mera kring biståndsviljan i det svenska samhället. Jag fick ett brev för ett halvår sedan, och jag tänkte ta ett citat ur det brevet. Det står så här: "Sverige var länge ett föregångsland när det gäller internationell solidaritet. Tidigare än andra tycktes vi se vikten av rättvis global utveckling. Både i våra bilaterala relationer och inom ramen för världssamfundet uppfattades Sverige som vägvisare. Den djupa känsla för alla människors lika värde och värdighet, som utgjort en förutsättning för vår egen utveckling mot en välfärdsstat var förpliktigande också för vår roll i världen. Som svenskar kunde vi känna stolthet över vårt land. Under senare år har denna bild förändrats. Vår roll som förebild har förlorat mycket av sin lyskraft. En orsak till denna förändring är Sveriges under senare år steg för steg minskade bidrag till bistånd och internationell utveckling. Minskningen har gällt såväl FN som Sida och enskilda organisationer. Att under bara några års tid minska det internationella ansvarstagandet med nästan en tredjedel och samtidigt hävda att det tidigare så angelägna enprocentmålet står kvar, skapar en trovärdighetskris." Så står det att läsa i det här brevet. Det kom från Svenska Missionsrådet. Och det är så sant som det är sagt: Trovärdigheten i enprocentsmålet är i högsta grad ifrågasatt i dag. Samtidigt visar opinionsundersökningar att allt fler blir negativa till biståndet. Detta är oroande. På ett decennium har andelen svenskar som vill minska eller slopa det statliga biståndet i runda tal fördubblats, och uppgår i dag till 42 %. Biståndsviljan har kraftigt försvagats. Hade jag haft tillgång till en overheadapparat nu skulle jag ha visat er två kurvor här på väggen. Nu har jag dem bara på ett A4-papper, och ni ser väl inte från era bänkar, men jag skall försöka förklara. Den här röda kurvan, den övre, visar hur många som anser att biståndet är lagom eller bör öka. Den andelen har minskat från 72 % för tolv år sedan till 43 % i dag. Andelen människor som anser att biståndet bör minskas eller slopas helt har ökat från 27 % till 42 %. Ser man till långsiktiga trender kan det tyckas som att det är den minskade biståndsviljan som berett marken för politiska beslut att sänka biståndet. Men vid en närmare analys träder en annan bild fram. Nedgången i andelen biståndspositiva sker framför allt i tre dramatiska steg. Den första stora nedgången sammanfaller i tiden med att muren mellan öst och väst revs 1989. Plötsligt riktades våra blickar bort från tredje världen och riktades i stället mot Europa. Detta fick effekt på dessa kurvor. Den andra nedgången inträffade 1992. Mätningen är gjord månaden efter att den dåvarande regeringen beslutat minska biståndet med 1,5 miljarder kronor. Den tredje stora nedgången kom i år. Också den mätningen är gjord efter ett beslut om att skära i biståndet och att göra ett avsteg från enprocentsmålet och lägga fram en biståndsbudget som motsvarar 0,7 % av BNI. Det är tre klara hack i opinionen i Sverige. Naturligtvis är det vanskligt att slå fast orsaksförhållanden, inte minst vad avser något så svårmätt som opinioner. Men vi kan inte bortse från de här samvariationerna i tiden mellan politiska beslut och svenska folkets syn på bistånd. När landets regering skär i biståndet mer än i andra verksamheter ger den också en tydlig signal om att biståndet inte är så viktigt. Annat var det förr. Det är litet tråkigt att behöva säga det, för det låter litet negativt, men det var det. Detta framhöll jag vid den biståndsdebatt som vi hade här i kammaren den 22 november i samband med att vi antog budgetramarna. Ni som var närvarande då minns att jag citerade en biståndsdebatt som hölls för Schori inte var närvarande ämnar jag läsa upp några små citat från denna biståndsdebatt för att peka på vilken skillnad det är på den mot hur det är i dag. Statsrådets partikamrat, Arne Geijer, sade så här: "Låt mig till att börja med säga att vi nu under många år har haft en intensiv debatt i Sveriges riksdag om den svenska u-hjälpen. Vi har så småningom uppnått enprocentsmålet, vilket innebär att 1 % av bruttonationalprodukten anvisas för hjälpen till andra länder. Samtidigt som detta har skett kan vi emellertid konstatera att klyftan mellan rika och fattiga länder förstorats i förhållande till vad som var förhållandet för några år sedan." Förhållandet är ju det samma i dag; klyftan växer i världen. Det var min anmärkning. Han fortsätter: "Att den svenska insatsen överskridit 1 % av bruttonationalprodukten hoppas jag emellertid i Sveriges riksdag framstår som mycket tillfredsställande. Det är glädjande att vi har nått dithän, och jag hoppas att vi också skall kunna vidmakthålla denna enprocentiga andel av vår bruttonationalprodukt." Jag skall väl också, för att vara rättvis mot Moderaterna och Bertil Persson och andra här, citera även vad Allan Hernelius sade. "Knappast har vi anledning att blygas över våra insatser totalt sett. Först av alla nådde vi, som påpekats, det av FN uppställda målet. Vi marscherar nu vidare och når en procent av 1976 års bruttonationalprodukt. Och det skall inte stanna härvid", sade Allan Hernelius. Han sade att vi skulle göra mer: "Stark åstundan härtill finns i alla partier. Å andra sidan finns också en annan opinion, vars motstånd det gäller att övervinna. Information och upplysning kan bidra härtill." Nu är det ju tre partier som inte har skrivit på den här reservationen i dagens betänkande, och Centerpartiet är det tredje. Det är alltså de tre största partierna i Sveriges riksdag som ser till att denna nedskärning sker. Det borde vara en tankeställare vad detta kan betyda för det som jag har varit inne på, nämligen opinionsbildningen i det svenska samhället när det gäller bistånd. År 1976 var det Torsten Bengtson som var talesman för Centerpartiet, och han sade så här: "Det var 1 %. Centerpartiet tog upp förslaget i en motion i riksdagen. Folkpartiet anslöt sig till förslaget året efter. För socialdemokraterna tog det många år innan man accepterade förslaget om enprocentsmålet. Sedan har det varit ett oavbrutet tillbakahållande från socialdemokraterna, och vi har måst motionera varje år. Det har alltså varit en mödosam väg till detta mål." Men man nådde målet. Misstaget man gjorde var att man började tumma på målet. Sedan har man successivt sänkt biståndet. Den signalen har naturligtvis varit tydlig ut i det svenska samhället. Politikerna menar väl någonting med de förändringar de gör. Den signalen har alltså uppfattats. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det om igen: Utan ett globalt perspektiv blir enprocentsdiskussionen obegriplig. Varför skulle en viss del av den svenska budgeten vara reserverad för något speciellt, som man inte skulle få röra? Tanken bakom det, som männen framförde på den tiden, var att det skulle vara en solidaritetshandling och att biståndet skulle vara en fredad sektor som skulle kunna fungera oberoende av konjunktursvängningar och bekymmer i den svenska ekonomin. Hur skulle man kunna föra ett sådant resonemang? Man kan ju förstå att en finansminister inte gillar detta resonemang. Orättvisorna i världen är så enorma. Vi tillhör rikemansklubben i Sverige, trots att vi har ekonomiska bekymmer och obalanser. Om vi höjer blicken ut över världen ser vi att vi tillhör rikemansklubben globalt sett. Det förs in via våra TV-apparater och via massmedier och tidningar varje dag. Tanken var därför, och är fortfarande för dem som slåss för enprocentsmålet, att man skulle ha en fredad sektor som skulle kunna användas för vettig planering. Därför finns det heller inget motsatsförhållande mellan storleken på biståndet och effektiviteten i biståndet. De kan mycket väl gå hand i hand, och gör så också. Det har gjorts många misstag under årens lopp när det gäller bistånd, men vi blir bättre och bättre på det. Vi blir bättre och bättre på att föra ut idéer och tankar. Allt det som har tagits upp tidigare i dag av de föregående talarna arbetar man med, och man vinner framsteg. Men det behövs naturligtvis resurser. Även om man inte kan gå så långt som Bertil Persson och säga att vi skall anslå de medel som behövs kan man åtminstone acceptera tanken att det enprocentiga biståndet är heligt och inte vika från den. Vad jag har velat framföra är budskapet att det är viktigt vad politikerna gör och vad politikerna säger. Det är ingen nyhet i denna församling. På denna punkt har vi misslyckats. Pierre Schori. Delar statsrådet min uppfattning att signalerna i det svenska biståndet också negativt har påverkat biståndsviljan i Sverige?

Herr talman! Det är alltid stimulerande att höra Karl-Göran Biörsmark prata om bistånd med det engagemang som han känner. Det engagemanget känner vi alla för biståndet. Jag är dock något tveksam när han talar om en fredad sektor. Så fredad att man inte skall kunna ställa effektivitetskrav får den inte bli. När jag säger att man skall anslå de medel som behövs för de vägar som fungerar menar jag naturligtvis att man skall dra nytta av erfarenheterna av fattigdomsutrotning från de länder som har lyckats med denna uppgift - som har lyckats med dessa insatser. På den vägen skall vi hjälpa u-länderna att själva utrota sin fattigdom. Det är inte fråga om att försörja u-länderna. Det är fråga om att bidra med oljan i motorn, inte bensinen i tanken. Är vi överens om det tror jag att vi kan hitta många konstruktiva lösningar framöver.
Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationen. Jag fick påpekat att jag glömde det i hastigheten där framme. Vi har diskuterat detta förut, Bertil Persson. Det låter, åtminstone när Bertil Persson talar, som om det finns ett motsatsförhållande mellan att anslå de ytterligare miljarder som behövs för att nå upp till enprocentsmålet och effektivitet. I och med att vi skulle anslå pengarna skulle effektiviteten helt plötsligt bli sämre. Jag ser inte det sambandet. Jag tror inte att det finns. De är litet försåtligt, för det låter som om det blir bra bara vi sänker biståndet. Om vi sänker biståndet blir det effektivt. Jag tror att det är fel utgångspunkt. Det som skall uträttas - t.ex. vägar som skall byggas, utbildning som skall anordnas och demokratiseminarier som skall hållas - är oändligt. Det finns hur mycket som helst att göra. Uppgiften är enorm. Därför går det mycket bra att få biståndets storlek och effektiviteten att gå hand i hand. Det finns inget motsatsförhållande. Det talas om hjälp till självhjälp. När man läser de gamla protokollen ser man att detta var en bärande tanke. Det är precis så det skall vara. Det har ingenting med storleken att göra.
Herr talman! I Karl-Göran Biörsmarks anförande görs kopplingen att Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna urholkar biståndsviljan eftersom vi minskar biståndet. Jag skulle vilja ha en exercis gällande det vi gör. Vad är det egentligen Folkpartiet gör? Anser K-G Biörsmark att Folkpartiet ökar biståndet i och med den reservation som ställs, och därmed stärker biståndsviljan?
Herr talman! Svaret på den frågan är ja. I förhållande till vad majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet gör höjer vi biståndet med 1,2 miljarder kronor. Detta innebär inte 1 %. Det är det som är så försåtligt och svårt. Om man sänker biståndet är det enormt svårt att komma tillbaka. Vi har heller inte klarat målet. Inget parti i Sveriges riksdag har klarat att lägga på så mycket på budgeten att biståndet kommer upp till 1 % 1997. Inget parti har gjort det.
Herr talman! Folkpartiets budget innebär att man anslår, om jag har räknat rätt, 13 miljarder 146 miljoner för 1997. Det är en avsevärd minskning jämfört med vad Folkpartiet föreslog för 1996. Alltså är Folkpartiet också med och minskar biståndet. Jag tycker att det krävs litet hederlighet när vi debatterar. Vi är faktiskt med om att minska biståndet allihopa, men Folkpartiet minskar litet mindre. När man kopplar detta till biståndsviljan har allmänheten kanske litet svårt att se nyanserna.
Herr talman! Jag är den första att erkänna att det var ett misstag att sänka biståndet med 1,5 miljarder, som den förra regeringen gjorde. Jag erkände det från talarstolen i mitt inledningsanförande. Det är ingenting att hymla om. Folkpartiet var med, men signalen var lika felaktig då som den är nu. Jag kritiserade det då lika väl som jag gör det nu. Alla finns med i byken på ett eller annat sätt. Ja, kanske inte alla - det finns några partier som inte har suttit i regeringsställning och inte har kommit med på denna del. Att från de stora partierna ge tydliga signaler om en strategi för hur vi skall komma tillbaka till enprocentsmålet är viktigt. Det talas om det i reservationen i dagens betänkande. Det är det vi vill göra. Vi slår på ytterligare 1,2 miljarder i budgeten för att visa att vi måste gå tillbaka.

Herr talman! För precis en vecka sedan hade jag i Cali i Colombia möjlighet att tala med ärkebiskopen i Cali, Isaias Duarte.

Det är ett exempel på hur det svenska biståndet med väldigt små medel kan användas oerhört effektivt och direkt riktas dit där vi tycker att det är som mest angeläget, nämligen för att stärka mänskliga rättigheter.

Den debatt vi i dag har om biståndet känns däremot inte alls lika upplyftande som när man tänker på de konkreta biståndsinsatser som görs. Den här debatten är ännu en i raden där vi diskuterar sänkning av bistånd, ännu en i raden där vi är tvingade att konstatera den nedrustning som har skett av biståndet. Jag måste tillstå att debatten i dag känns särskilt märklig, utifrån den nya budgetteknik som riksdagen har lagt sig till med. Den innebär att vi i november, som Helena Nilsson var inne på, hade en debatt om var taket skall ligga, att vi i dag skall ha en diskussion om hur vi fördelar mellan posterna och att vi i vår kommer att ha ytterligare en debatt om hur vi ser på de olika biståndsmålen och områdena. För min del anser jag att det här är ett märkligt sätt att dela upp diskussionen på. Jag kan förstå att Pierre Schori tyckte att det var lämpligt att inte vara här i november, när vi diskuterade sänkningen av anslaget och lade fast taket, och att det är roligare att vara här i riksdagen i dag, när vi diskuterar fördelningen mellan länder, när vi redan har tagit det destruktiva beslutet att lägga ramen så pass lågt som vi har gjort. Jag hävdar alltså att vi borde ha ett sammanhållet grepp om biståndet och diskutera dessa frågor vid ett och samma tillfälle. Det blir också väldigt konstigt när vi senare kommer att diskutera olika länder, vilket ingen hittills har gjort. I dag fastlägger vi egentligen formellt ramen även land för land och fördelningen mellan olika internationella organ. När vi har behandlat detta i riksdagen och i utskottet har det i stort sett varit omöjligt att påverka och aktivt ta bestämd ställning till att det ena eller det andra landet skulle ha mer pengar. Jag menar alltså att riksdagens roll att aktivt påverka biståndet har allvarligt försämrats. Karl-Göran Biörsmark tog upp den bristande biståndsviljan. Alla har väl kunnat konstatera den radikala försämring som har skett. I den senaste mätning som har gjorts visar det sig att 42 % av befolkningen vill minska eller helt slopa biståndet och att bara 2 % fler, dvs. 44 %, vill öka biståndet eller anser att det är lagom. Det är en klar försämring, och det kan man se under en följd av år. Det diskuterades vilket ansvar partierna har och vilket ansvar regering och myndigheter har. Jag kan tillstå att vi i samtliga partier har ett ansvar och att vi inte tillräckligt har fört ut de här frågorna bland allmänheten, bland våra väljare, för att visa hur viktigt det är med bistånd och att det inte står i motsatsställning till att vi höjer levnadsnivån och försöker bevara välståndet i Sverige. Vi har uppenbarligen inte lyckats med det, och ansvaret ligger hos oss. Jag tycker dock inte att detta är en tillräcklig förklaring. Jag måste bestämt hävda att det är regeringen - den tidigare borgerliga och framför allt den nuvarande socialdemokratiska regeringen - som bär det tyngsta ansvaret. Jag har svårt att se att Pierre Schori kan komma undan sitt ansvar här. Det är ju regeringen som ger signalerna. Ni i regeringen har gett signalen till svenska folket att biståndet inte är så viktigt, att enprocentsmålet kan vi tala om i en långsiktig strategi och som ett övergripande mål men att vi inte konkret behöver hålla oss till detta. Jag undrar hur Pierre Schori kan försvara detta. Vad tänker ni göra från regeringens sida för att ändra inställningen hos den svenska befolkningen? Vilka kampanjer eller turnéer skall Pierre Schori ge sig ut på för att förklara hur användbart det svenska biståndet är? Jag har inte hört något om det. Jag vill också hävda att regeringen inte aktivt ser till att föra ut biståndsfrågorna, som man skulle kunna göra genom att t.ex. använda sig av partierna. Ett konkret exempel är att mitt parti, Vänsterpartiet, var villigt att med all kraft och energi som vi kan uppbåda bidra till detta genom att medverka i SIDA:s styrelse. Vi var utlovade detta av regeringen, men av olika skäl, som inte förefaller rimliga, nekades vi detta. Det är alltså ett aktivt sätt att visa att partierna, som är positiva och som skulle kunna spela en viktig roll, förvägras denna roll. Jag tycker att Pierre Schori personligen har ett mycket stort ansvar och att han har misslyckats på den punkten. Jag kan därmed gå in på vilken del av biståndet det är fråga om och hur vi lägger upp strategin. När vi har sagt att enprocentsmålet inte håller i praktiken utan bara är ett avlägset mål, som vi i dag inte kan se klart hur det skall förverkligas, kan jag konstatera att det står i bjärt kontrast mot de behov som finns ute i världen. Olika studier visar hur skillnaden mellan fattiga och rika länder ökar. Den fattigaste delen i världen har sänkt sina tillgångar från 2,3 till 1,4 % av tillgångarna, dvs. den fattigaste femtedelen av världens befolkning, medan de rikaste har ökat sina tillgångar. Vi vet också att dessa skillnader finns inom länderna, och det gör att bistånd direkt stat till stat inte alltid är det lämpligaste, utan att det bör gå just via enskilda organisationer. Om vi då ser till den strategi som regeringen har lagt upp för bistånd, dvs. den del som nu finns kvar, delar Vänsterpartiet i stort sett den strategin. Fattigdomsbekämpningen måste komma först och framför allt inriktningen på Afrika. Att reformera FN och Världsbanken till mer demokratiska instrument, att komma ifrån de oerhört storskaliga lösningarna inom Världsbanken, är någonting som vi till fullo kan stödja. Det globala samarbetet för miljö och hållbar utveckling är också oerhört angeläget. Jag vill där särskilt understryka insatserna i Öst och Centraleuropa, där vi från Vänsterpartiets sida vill lägga mer pengar än vad regeringen anslår. För jämställdheten, konfliktförebyggande insatser och strategin för EU:s utvecklingssamarbete, hur vi där måste konkret påverka, precis som Helena Nilsson var inne på, är det väldigt stora summor som går från Sverige. Vi måste på ett ännu mer kraftfullt sätt delta i utformningen av de sammanlagda resurserna för att få dem så bra som möjligt. Jag skulle också vilja hävda att det fattas en del i den här strategin som inte tillräckligt lyfts fram. Där har vi satsningen på barnperspektivet, att se till att olika beslut granskas med utgångspunkt från hur de gynnar just barn i världen. Det är också handikappområdet, stöd till människor med funktionshinder, som naturligtvis sker indirekt i många former, men där vi saknar det direkta stödet t.ex. till SHIA och andra organisationer som gör ett mycket förtjänstfullt arbete men dit bara 1 % av SIDA:s budget går. Vi kan då se på vad Vänsterpartiet vill satsa på. Först och främst har vi lagt oss på totalt 1,8 miljarder över regeringens budget. Det har vi fördelat med ungefär 500 miljoner kronor till det multilaterala biståndet, dvs. framför allt FN-organisationerna. Vi tycker att Unicef och UNHCR, som arbetar med flyktingar, hör till de organisationer som gör de absolut viktigaste insatserna och som vi därför vill ge bidrag till. Där vill vi ha en ökning i stället för en sänkning. På det bilaterala området vill vi satsa 500 miljoner mer, och där finns det flera länder som vi särskilt vill lyfta fram. Vi har pekat på behoven i Laos och Vietnam. Laos är ett av världens fattigaste länder, drabbat av översvämningar. Men där finns en vilja till förändring. Det finns problem och det finns stora brister i demokratin, men Sverige skulle kunna bidra till uppbyggnaden. Vi har situationen i Guinea-Bissau, som länge har varit mottagare av svenskt bistånd, och där vi kanske har satsat för mycket under vissa tider. Men nu hyser man stor oro för att biståndet totalt skall avslutas inom en nära framtid. Det vore mycket olyckligt, eftersom Guinea-Bissau fortfarande är ett av världens fattigaste länder. Vi har Östtimor, som Helena Nilsson också var inne på, och jag är oerhört förvånad över att man från regeringens sida inte har varit villig att satsa mer än man har gjort. Det var mycket stora problem t.o.m. med den lilla summa, 10 miljoner, som har anslagits. Jag har mycket svårt att förstå det.

Biskop Belo lyfte fram just behovet av fortsatta insatser och stöd. Förhoppningsvis blir det stärkt efter Nobelpriset. Men regeringen har uppenbart inte satsat särskilt mycket. Jag skulle också vilja peka på hur konstigt budgeten fungerar, t.ex. när det gäller ett land som Guatemala. Vi hade faktiskt gemensamt glädjen att vara med när undertecknandet av fredsöverenskommelsen gjordes i Stockholm den 7 december, och regeringen har också sagt att man vill satsa. Vi från Vänsterpartiet vill ha Guatemala till programland med en ökad ram på 60 miljoner. Det har vi inte fått. Däremot är vi överens i utskottet om att satsa på Guatemala. Samtidigt kan jag läsa i tidningarna att det nu är klart att ramen för Guatemala kommer att höjas från 50 till 80 Då undrar jag: Vad spelar det för roll att vi granskar de här siffrorna, miljonerna, land för land i utskottet här i riksdagen, när regeringen uppenbart ändå fördelar och gör som den vill? Även om det i det här fallet är ett mycket gynnsamt beslut, tycker jag att gången är mycket konstig. Jag vill också vad gäller SIDA:s bistånd peka just på de enskilda organisationerna, på hur oerhört väsentligt katastrofbiståndet är. Jag tror att man kan nå mycket genom att satsa på de enskilda organisationerna. Men för Vänsterpartiets del är det väsentliga i dag att peka på att en plan för att återställa enprocentsmålet är oerhört väsentlig, och därför vill jag yrka bifall till den reservation som vi har tillsammans med Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Den plan som vi kräver måste gå att förverkliga. Från Vänsterpartiets sida anser vi att målet bör kunna uppnås inom tre år. Det är regeringen som har ansvar för att se till att en sådan plan tas fram och genomförs.

Herr talman! I regeringens budget sänks biståndsnivån till 0,7 % av BNI. Enprocentsmålet ligger fast och skall uppnås så snart de statsfinansiella förutsättningarna föreligger, sägs det i texten. Men man har inte satt någon bestämd tidpunkt för det målet. Miljöpartiet menar att målsättningen måste vara att stegvis höja biståndet varje år för att åter uppnå enprocentsmålet. I vårt budgetförslag ligger vi 1 430 000 000 över regeringens nivå. Av de pengarna föreslår vi 1 miljard till miljöinsatser i utvecklingsländerna. Vi har gjort det ett par gånger nu. Vi menar att miljöfrågorna griper in i så oerhört många delar av samhället och kommer många delar av samhället till godo. Även folkrörelser och enskilda organisationer, som har stor erfarenhet av biståndsarbete, menar vi skall få del av dessa pengar. Med tanke på hur nedskärningarna drabbar biståndet på många sätt, skall miljöstödet också kunna delas ut till projekt och för insatser som har anknytning till eller berör miljön i olika avseenden, som t.ex. stöd till kvinnor, ekologiskt jordbruk, energiprojekt, utbildning, undervisning och stöd till lokalt näringsliv. Därmed berör vi också överlevnadsfrågorna, livsmedelsförsörjningen. Vi ger också 300 miljoner fördelat till Internationella familjeplaneringsfederationen, FN:s utvecklingsprogram, för finansiering av FN-systemets tekniska bistånd, till FN:s barnfond, till FN:s befolkningsfond och till FN:s miljöprogram samt till bistånd genom folkrörelseorganisationer. Det blir sammanlagt Vi menar i Miljöpartiet att biståndet är ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument och att ett av de största hoten mot global stabilitet och fred är att fattigdomen brer ut sig i de redan fattiga länderna och att klyftan mellan rika och fattiga ökar, att befolkningsantalet ökar samtidigt som natur och miljö förstörs och naturresurserna krymper. Det primära är alltså kampen mot fattigdomen och mot den svält som blir resultatet av detta. Det är därför logiskt att minska försvarsutgifterna för att i stället höja anslagen till bistånd och utvecklingssamarbete. Vi har i vårt budgetförslag minskat på utgiftsområde 6, totalförsvar, med 2,4 miljarder kronor till förmån för utgiftsområde 20, miljö, och utgiftsområde 7, som är internationellt bistånd. Författaren och journalisten Lasse Berg har skrivit en artikel med titeln Förräderiet mot Afrika, som jag läste någon gång i somras. Jag tar med den här därför att jag tycker att han har en speciell vinkling av kontinuiteten i biståndet. Han påpekar även hur många länder som måste dra ned sitt bistånd. Han kräver - det är en ganska arg artikel - att enprocentsmålet skall återupprättas. Han säger så här: Kapitalströmmar, bistånd, handel och exportpriser sjunker. Endast skuldvolymen, de tunga återbetalningarna och fattigdomen ökar i Afrika. I södra Afrika kan man se en hoppfull åtstramning av det svenska biståndet. Byarnas kvinnor får lära sig läsa och skriva. Demokratistöd gör fattiga väljare medvetna om sina grundläggande rättigheter. Småföretagare får lån till nya verksamheter. Ja, det låter nästan som en entusiastisk handbok för fältarbetare. Men så kommer hans kritik: Sverige har i 30 år arbetat på att skapa sig ett gott rykte som man nu lättvindigt spolar bort. Det är som en bonde som sliter och släpar för att anlägga en åker, sår, gödslar och rensar - men sedan plöjer ned alltihop för att spara pengar på skördearbetet. Sveriges nya egoism kallar han det. Och Lasse Berg menar att det svenska exemplet gör det lättare för andra biståndsgivare att gå vidare och glömma denna kontinent, dvs. Sveriges nya egoism smittar. Miljöpartiet menar att det i allt utvecklingssamarbete är viktigt att förhindra att samarbetslandet gör om våra fel. Bland de förslag som Miljöpartiet ger i motionen om internationellt utvecklingssamarbete är det svårt att prioritera något. Man tycker att allt är lika väsentligt. Jag påpekar igen att man måste se till att samarbetslandet inte upprepar felen som västvärlden har gjort. Östersjön har gett oss erfarenheter i Europa. Vi vet hur övergödning från jordbruket drabbar den marina miljön. Vi vet att avlopp från städer och industrier måste renas, och vi vet att döda havsområden hotar fiskebestånd och hindrar produktion. Regler, kvoter och överenskommelser länder emellan måste till om utfiskning hotar. I Agenda 21 anges att mer än två tredjedelar av jordens befolkning bor i kustområden och får sin mat från havet. Bistånd till skydd för marin miljö och kustnära områden är en relativt ny angelägenhet. Jordbruk och skogsbruk har sedan gammalt varit med i biståndsprogrammet. Det andra som jag tycker är viktigt - med tanke på erfarenheter från vårt eget land - är att miljöundervisningen startar i utvecklingsländerna. Det är svårt att ändra ett samhälle i miljövänlig riktning när det behövs akut om man inte lagt en kunskapsgrund och lokalbefolkningen på gräsrotsnivå är motiverad till förändringarna. Det är speciellt viktigt att det blir ett ämne med kunskapsredovisningsplikt, ett examensämne på t.ex. lärarhögskolor, handelsskolor, vårdskolor, militära utbildningsenheter, polisskolor m.m. Det tredje som jag vill ta upp är utveckling, eller tillväxt. Det är något av en paradox att de primära hoten mot de livsuppehållande systemen på jorden består med slösaktig konsumtion och resursanvändning å ena sidan och fattigdom och misär å den andra. Med stigande köpkraft stiger mängden avfall och sopor långt bortom naturens förmåga att ta hand om och absorbera avfallet. På motsvarande sätt leder fattigdomen hos allt större grupper till överutnyttjande av naturresurserna. Människorna utsätter skogar, markområden och kustzoner för allt större slitage i kampen för att överleva. Vi vet att 20 % av världens befolkning förbrukar 80 % av världens resurser. Globalt sett utgör klyftan mellan nord och syd den största kontrasten. T.ex. konsumerar ett tyskt barn 20 gånger så mycket av jordens resurser som ett afrikanskt barn. Den nuvarande utvecklingen är inte hållbar vare sig i nord eller i syd. När man talar om ett lands utveckling eller tillväxt, och det gör man ofta som någonting väldigt positivt och säger att tillväxten är si eller så många procent, handlar det om två begrepp som egentligen inte alls behöver ha något med varandra. Det är seriöst och viktigt att ställa två kritiska frågor: Hur ser fördelningen av de nya resurserna ut? Får alla invånare del av kakan, eller berör det nya välståndet bara en liten utvald skara av landets befolkning? Den andra frågan gäller tillväxtens kvalitet: Är det bra eller dålig kvalitet? I UNDEP:s Human Development Report står det en del om just tillväxt för livskvalitetens skull. Det är ett frågetecken efter rubriken. Målet är mänsklig utveckling, och den ekonomiska tillväxten är bara ett medel, står det. Syftet med tillväxten bör vara att berika människors liv, vilket det alldeles för ofta inte gör. De senaste årtioendena visar alltför tydligt att det inte finns någon automatisk koppling mellan tillväxt och mänsklig utveckling. Under en stor del av de senaste 15 åren har tillväxten uteblivit i ungefär 100 länder med nästan en tredjedel av världens befolkning. Kopplingen mellan tillväxt och mänsklig utveckling saknas i de många länderna med ensidig utveckling, med antingen en god tillväxt men ringa mänsklig utveckling eller en god mänsklig utveckling men med ringa eller ingen tillväxt. I rapporten dras slutsatsen att ytterligare ekonomisk tillväxt inte mindre i allmänhet kommer att behövas när vi går in i 2000-talet, men större uppmärksamhet måste ägnas åt tillväxtens struktur och kvalitet så att vi skall försäkra oss om att den inriktas på att främja människors livskvalitet, minska fattigdomen, skydda miljön och trygga en bärkraftig utveckling. Sambandet mellan miljö, fattigdom och livsmedelsförsörjning som är beroende av miljön är väldigt nära. Jag skulle vilja ställa en fråga här i dag som jag hade tänkt ställa i går till utrikesministern. Det är en fråga som litet grand går in både på Pierre Schoris ämnesområde och på utrikesministerns. Låt oss utgå från att miljön är viktig, som vi gör i Miljöpartiet, att den påverkar och går in i det mesta av det som är livsuppehållande i vårt liv. Då tänker jag speciellt på vatten, som börjar bli en bristvara i världen. Jag tror att det är 20 länder som över huvud taget inte har tillräckligt med vatten. Det är en bristvara för jordbruket. Det stoppar den livsmedelsproduktion som vi behöver för vår ökande befolkning på jorden. I det sammanhanget blir det också en säkerhetspolitisk risk. Det finns en rad riskprognoser. Bl.a. har Världsbanken givit ut en där man säger att miljön under 2000 talet kommer att bli den största orsaken till väpnade konflikter. Eftersom säkerhetsrådet sysslar med säkerhetspolitiska frågor, vore det inte dags att ta upp just miljön som en fast dagordningspunkt i säkerhetsrådet? Jan Eliasson har talat om tre olika prioriteringar som Sverige gör. Kunde man inte lägga till miljön som den fjärde? Jag vill avsluta med att säga att jag hoppas att skammens gräns kommer att försvinna och att Sveriges nya egoism kommer att glömmas i världen. Jag skulle vilja läsa ur en dikt av Marina Tsvetajeva. Hon skriver: "Jag har två fiender på vår jordsom siamesbarnen sammanväxta: de svultnas svält och de mättas mättnad!" Jag antar att hon med mättnad menar övermättnad. Det är de begreppen som vi måste tackla.

Herr talman! Som vi har hört tidigare i dag har vi ganska så nyss haft biståndet på vår agenda i plenisalen. I dag handlar det närmast om hur vi skulle ha fördelat anslaget om våra anslagsäskanden hade gått igenom. Det måste vi ändå få tillfälle att nämna. En viktig fråga återkommer dock som vi också hade uppe förra gången, och det är vad man skall göra för att återkomma till det enprocentsmål som riksdagen beslutade om och var överens om. Jag skall bara börja med att säga några korta ord om motiveringarna till ett generöst bistånd. I princip säger sig alla vara överens om att vi skall ha ett generöst bistånd. Men som vi också har hört här tidigare är behoven oändliga. Där skulle jag vilja börja med att återge vad Pierre Schori sade i en tidigare debatt, där han just talar om de oändliga behoven. Det globala samarbetet kommer att behöva underbyggas med alltmer resurser, sade Pierre Schori i april 1992 i riksdagen. Den situation som vi har haft under lång tid, att resurser t.o.m. gått från världens fattigare länder till de rikare, är fullständigt ohållbar. När 80 talet inleddes gick 50 miljarder dollar per år till uländerna. Nu flödar 50 miljarder dollar ut ur uvärlden varje år. Nu behövs betydligt mer resurser. Därefter räknas de olika behov upp som vi också är överens om - internationellt miljösamarbete, återuppbyggnad av krigshärjade områden, nöden bland världens flyktingar och behoven bland världens allra fattigaste, som inte har minskat. Jag fortsätter att återge vad Pierre Schori sade: Tvärtom har behoven och också möjligheterna att göra insatser bara ökat. Meningen med enprocentsnivån är att vi skall kunna uppehålla en god biståndsvilja även när resurserna tryter i det svenska samhället. Så har i alla fall jag uppfattat det. När allting går bra och vi har gott om medel är det inte svårt att satsa på det som ligger oss allra varmast om hjärtat. Men det är när det blir kärvt som det blir betydligt svårare. Det är då som man måste prioritera mycket hårt. Vid ett ytligt betraktande skulle man kunna få uppfattningen att alla riksdagens partier i stort sett är överens om det internationella biståndet och också om nivån. Men ingenting kan vara mer felaktigt. Att det bara finns en enda reservation beror på att Socialdemokraterna och Centern i riksdagen i november fattade beslut om betänkandet 1996/97:FiU1 i enlighet med regeringens förslag. Kristdemokraternas förslag till en helt annan biståndsnivå än den som regeringen står för avslogs redan då. Det betyder att vi i ett särskilt yttrande i detta betänkande har fått välja att klargöra hur vi kristdemokrater vill att biståndsnivån skall se ut på olika områden. Det särskilda yttrandet bygger på vår biståndsmotion med anledning av budgetpropositionen. De stora skillnaderna i nivån på snart sagt varje område framgår tydligt om man studerar tabellerna 1 Jag vill påstå att majoritetens grundinställning till biståndet påtagligt skiljer sig från vår. Den måste på något sätt ha förändrats. Regeringen och Centerpartiet tycker att det är rimligt att låta världens fattiga betala vår budgetsanering. Detta går aldrig att resonera bort. Inget annat område har fått kännas vid så stora nedskärningar under de två senaste åren - dvs efter regeringsskiftet - som biståndet. Detta är neddragningar som drabbar världens absolut fattigaste. Sedan Pierre Schori tog över biståndsministerposten efter Alf Svensson blir den totala neddragningen på biståndet ca 30 %, om han får hållas t.o.m. 1999. Den socialdemokratiska regeringen gav generösa vallöften om att man snabbare än den borgerliga skulle återkomma till enprocentsnivån om den fick nytt förtroende. Trots detta har den socialdemokratiska regeringen först med hjälp av Moderaterna och sedan i samarbete med Centern utsatt biståndet för en exempellös åderlåtning i det svenska biståndets historia. Nedskärningarna inleddes i den första kompletteringspropositionen 1995, då Socialdemokraterna drog in en miljard från den förra regeringens biståndsbudget för 1994/95. Därefter fortsatte Socialdemokraterna nedmonteringen av biståndet med 1996 års frysning av biståndsnivån, då tillsammans med Moderaterna. miljarder lades fast för flera år framåt. Eftersom man samtidigt räknade med tillväxt i ekonomin, innebar detta att man medvetet urholkade enprocentsmålet. Enprocentsmålet antogs som en målsättning av en enig riksdag i en långtidsplan 1968 och har sedan dess varit en målsättning som de flesta partier har varit eniga om, även om man inte mer än ett par gånger har nått upp till denna nivå under den tid som har förflutit sedan dess. En procent av bruttonationalprodukten skulle gå till bistånd. Senare ändrades detta till att gälla BNI i stället för BNP. Vid två tillfällen har det utbetalda biståndet nått upp över denna nivå - 1982 då biståndet nådde 1,03 %. Det är värt att notera att vid båda dessa tillfällen leddes Sverige av icke-socialistiska regeringar! Jag förnekar inte på något sätt den nedskärning som sedan följde i och med krisuppgörelsen. Men, för att citera en av de nuvarande regeringsmedlemmarna, Jörgen Andersson, då var det de stora som bestämde. Jörgen Andersson sade inte så, utan han sade i en debatt här i riksdagen i förra veckan att det är de stora som bestämmer. När Moderaterna hamnade ihop med Socialdemokraterna, som trädde till vid krisuppgörelsen, lyckades vi inte stå emot. Därför genomfördes denna stora nedskärning. Men lägg märke till att redan året därpå lyckades biståndsminister Alf Svensson att med riksdagens hjälp höja biståndet med 4 miljoner kronor, vilket naturligtvis bara vara en del av den nedskärning som hade gjorts. Men det visar ändå att han redan då insåg att skulle man komma upp till enprocentsmålet, så var man tvungen att börja omedelbart. Detta var en prestation så nära krisuppgörelsen och då nedskärningar gjordes på så många områden. När frysningen av biståndsnivån föreslogs av Socialdemokraterna och sedan antogs med Moderaternas stöd, kom den s.k. enprocentskampanjen, som fick stöd av ett fyrtiotal enskilda organisationer och fyra riksdagspartier, däribland Kristdemokraterna. Dessa organisationer ville omedelbart ha bort frysningen och varnade för att enprocentsmålet annars var i fara. Det var kanske symptomatiskt att Centerpartiet som parti inte var med och stödde kampanjen. Enskilda riksdagsmän från alla partier var med och stödde kampanjen. De har ju tillfälle att i dag visa om de fortfarande är lojala med enprocentsmålet genom att ge sitt bifall till reservation 1, som jag yrkar bifall till. Nu är det Centerpartiet som tillsammans med Socialdemokraterna är på väg att passera denna "skammens gräns", som statsrådet Pierre Schori själv har kallat den, nämligen 0,7 % av BNI. Detta är en biståndsnivå som FN i över tjugo år har rekommenderat som en lämplig lägsta nivå för i-länderna att avsätta för biståndsändamål. Eftersom FN:s rekommendation är uttryckt i procent av BNP och Sverige knyter nivån till BNI, kan man konstatera att biståndet förlorar ytterligare 500 miljoner. Sverige har med andra ord redan passerat skammens gräns när vi kommer fram till 1999 och kanske redan nu.

Det kommer att bli svårt, mycket svårt, att komma upp till nivån en procent av BNI igen. Det är därför det är så viktigt, enligt Kristdemokraternas mening, att redan nu fastlägga en plan för återgången till enprocentsnivån, om man menar allvar med att ha kvar denna målsättning. Annars kommer vi ohjälpligt att avlägsna oss mer och mer från den ju bättre Sveriges ekonomi blir. I vår förra debatt om biståndet tog jag upp hur viktigt det är att bevara den biståndsvilja som många svenskar har. Vi har redan hört berättas om den i dag. Jag varnade för att regeringens vårdslösa hantering av biståndet kan komma att urholka inte bara biståndet utan också biståndsviljan. Regering och riksdag har här ett mycket stort ansvar, inte bara som förslagsställare och beslutsfattare utan också som opinionsbildare. Detta gäller både det internationella samfundet och det svenska folket. Vi har redan upplevt att Sveriges dåliga exempel utomlands tas till intäkt för ett lägre bistånd. Kan de så kan vi, resonerar man. Pierre Schori och regeringen har inte nog beaktat ledarskapets betydelse. När den förra regeringen tog över 1991, var det i SCB:s årliga undersökning 63 % av det svenska folket som ansåg att biståndet borde ligga på minst den nivå det gjorde, dvs på ca 1 % av BNI. Denna siffra steg till 65 %, men vi hörde också att det var fler som ville sänka biståndet, så det är inte en helt entydig bild vi kan se. Förra året var det fortfarande 60 % som tyckte att nivån var bra eller kunde höjas. Nu har siffran förfärande nog sjunkit till 44 %, och 42 % av svenska folket tycker, som vi hörde, t.o.m. att man skulle kunna slopa biståndet helt eller sänka det kraftigt. Det är förfärande! Det är en häpnadsväckande försämring av attityderna till bistånd. Det visar vilket stort ansvar vi har också som opinionsbildare. Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna kan inte komma ifrån ansvaret att ha spolierat den starka biståndsvilja som det har tagit generationer av frivilligt engagemang att bygga upp. Dessa partier har visat att den förbehållslösa solidariteten inte längre är en självklarhet. Det har tyvärr gått hem hos en stor del av svenskarna. Det är ett fruktansvärt ansvar denna regeringen har tagit på sig. Vi vägrar att befatta oss med detta beslut. Vi avvisar detta sätt att tänka. Enprocentsmålet innebar att vi bestämde oss för att en viss procent av vår BNI skulle gå till bistånd. Vi slog fast att vi, oberoende av konjunkturens växlingar, har ett globalt och solidariskt ansvar för de sämst lottade i vår värld. Detta skulle gälla i såväl goda tider som onda. Det är en princip som regeringen nu genom sitt sätt att resonera på har frångått. Nu säger man i stället att alla måste vara med och betala om vi skall ta oss ur krisen, och att även biståndet då måste få kännas vid nedskärningar. Att tala om att ge en viss procent av det man har eller tjänar är en mycket gammal princip som många av oss är uppfödda med. Det är något som vi finner helt naturligt. Ingen skall inbilla sig att svenska folkets biståndsvilja har kommit av sig självt. Den bygger på gamla goda traditioner. Men inställningen kan snabbt förändras. Det ser vi allt tydligare. Därför är det viktigt att redan i dag slå fast att återgången till enprocentsmålet måste påbörjas nu. För att uppnå det målet så snart som möjligt har vi kristdemokrater redan för 1997 föreslagit 1 968 miljarder mer än vad regeringen gjort i budgetpropositionen. För år 1998 har vi föreslagit 2 241 miljarder mer än regeringen och för 1999 ytterligare 3 186 miljarder mer än regeringsunderlaget fattat beslut om. Dessutom tycker vi att den reservation som har byggts upp, ca 3,5 miljarder kronor, skall användas. 500 miljoner kronor skall användas 1999. Behoven är nämligen mycket stora i olika delar av vår värld. Man behöver bara tänka på den oerhörda flyktingkatastrofen i Centralafrika. Där kommer man att behöva mycket hjälp. Så kärv är vägen tillbaka till enprocentsnivån. Egentligen är den ännu kärvare, eftersom regeringen redan avvisat vårt förslag för 1997. Det visar att vi inte kommer tillbaka till enprocentsnivån bara genom att tala och skriva vackert om den, utan endast om vi är villiga att fatta verklighetsförankrade beslut om ytterligare medel till biståndsanslaget. Vi kristdemokrater har i vår budget varit väl så kärva som regeringen om man ser till helheten, men vi har visat att det går att uppehålla en hög biståndsnivå och ändå göra betydligt färre besparingar på utsatta grupper i Sverige. Det är tyvärr viljan som fattas hos regeringsmajoriteten. Pierre Schori har inte förmått stå emot trycket från mindre biståndsvänliga falanger inom partiet. Därför har biståndet rasat på ett skandalöst sätt. Jag kommer delvis att utnyttja min replikrätt för att gå in de områden som vi hade velat ha högre anslag på. Det fördelar sig dock, kan jag säga, ganska jämnt över alla områden.
Herr talman! Jag har en kort fråga till Ingrid Näslund. Alldeles i slutet av anförandet berörde Ingrid Näslund Kristdemokraternas totala budget. Det hade ändå, tror jag, varit angeläget för debatten om Kristdemokraterna preciserat på vilka områden man har gjort besparingar för att kunna finansiera sitt högre belopp när det gäller biståndet.
Herr talman! Jag kan inte gå igenom alla detaljer, men jag kan nämna en stor post. Det gäller matmomsen. Vi har inte ansett att den frågan är lika angelägen som Centern, som säkert har drivit igenom detta gentemot regeringen. Där får vi in många miljarder. Vi har också gjort en hel del andra effektiviseringar. Det finns väl redogjort i vår budget.

Herr talman! Vår omvärld har förändrats mycket snabbt under de senaste tio åren, så snabbt att förutsättningarna för utvecklingssamarbetet i många avseenden helt förändrats. Den viktigaste förändringen är naturligtvis demokratins genombrott och återkomst i en rad länder från det forna Sovjetunionen, i Sydafrika och i Latinamerika. Också de ekonomiska förändringarna har gått mycket snabbt, även om vi kanske inte märkt det från dag till annan. Globaliseringen av världsekonomin är, på gott och ont, en viktig drivande faktor bakom de förändringar som lett till spektakulära ökningar av export, investeringar och inkomster i de s.k. mirakelekonomierna i Asien. Den har också lett till liberalisering av kapitalrörelser, till stora svängningar i valutakurserna och till ökat regionalt samarbete i stora delar av världen. Utvecklingen i en rad länder har varit imponerande, och den har i grunden förändrat förutsättningarna för miljoner människor. Barnadödligheten minskar, livslängden ökar, läskunnigheten och levnadsstandarden stiger. Men skillnaderna mellan länder och regioner är betydande, och de ökar. Avståndet mellan de rikaste länderna och de fattigaste har fördubblats på 30 år. Många länder i Asien och Latinamerika har snabb tillväxt och en minskad andel fattiga medan utvecklingen i de mest skuldtyngda länderna i Afrika har varit negativ. Den ekonomiska tillbakagången har, i kombination med ökande skuldbörda, lett till ett ökat biståndsberoende och till fördjupade svårigheter hos många av Sveriges afrikanska samarbetsländer. Därtill kommer att befolkningsökningen i Afrika söder om Sahara är betydligt högre än i andra världsdelar. Livsmedelssäkerheten i Afrika försämras, och på 2000-talet kommer flera afrikanska länder att hamna i akuta krissituationer, kanske inte till följd av att livsmedel saknas, utan till följd av att deras invånare är fattiga och arbetslösa och helt enkel inte har råd att köpa mat. Klyftorna inom många länder ökar, även i samhällen med ekonomisk tillväxt. Fattigdomen fördjupas hos stora grupper. De urbana miljöproblemen växer. En gemensam säkerhet kan inte nås med militära medel utan kräver drägliga levnadsvillkor; mat, vatten, bostad, arbete och rättssäkerhet. I många länder pågår fortfarande omställningar till demokratiska samhällssystem med uppbyggnad av en ny statsapparat, av en pluralistisk opinionsbildning etc. I södra Afrika har 30 år av konflikter och krig ersatts av fredlig utveckling, förändring och demokrati. I andra länder slits nationer söner av svåra inbördes konflikter med katastrofer som följd. Både inom FN och hos bilaterala givare har tyngdpunkten skiftat från långsiktigt utvecklingsbistånd till kortsiktiga humanitära insatser. Även detta har hänt under Situationen i Central och Östeuropa bidrar också till den komplicerade och föränderliga helhetsbilden med ömtåliga demokratier och stark tillväxt i kombination med ökande sociala klyftor och långt gången miljöförstöring. Vårt stöd bör ses som ett grannlandssamarbete där vi också direkt och på kort sikt hjälper oss själva genom insatser som kan bidra till en säkerhetsgemenskap och till en bättre miljö i vår närmaste omvärld. Denna utveckling ställer biståndet inför nya utmaningar och fordrar nya angreppssätt. Samordningen mellan olika internationella och nationella biståndsorgan måste öka. Nya former för samverkan måste etableras. Erfarenheterna från Somalia och Rwanda pekar entydigt på att givarna måste samordna sina insatser mycket bättre än hittills. I och med Sveriges inträde i EU, får vi också möjlighet att vara med och utforma Västeuropas uppträdande både i u-länder och i östländer. Genom att vi nu får en roll i FN:s säkerhetsråd, tillkommer ytterligare en möjlighet att påverka komplexa situationer. Förändringarna ställer alltså krav på alla som arbetar med bistånd att göra helhetsbedömningar av ekonomi, politik och kultur. Insatser som spänner över flera sektorer blir alltmer nödvändiga. Omorganisationen av biståndsorganen och av UD bidrar, förhoppningsvis, till att det blir möjligt; detta sagt som bakgrund till det betänkande som nu behandlas och som alltså gäller utgiftsområde 7 - anslag till internationellt bistånd. Två verksamheter finansieras under detta utgiftsområde: internationellt samarbete och samarbete med 1997 betyder det anslag om nästan 12 miljarder kronor sammanlagt. Därav utgör 10 miljarder kronor direkt stöd till utvecklingsländerna och 795 miljoner kronor stöd till samarbetet med Central och Östeuropa. Vårt bilaterala bistånd genom SIDA uppgår till ca 7 miljarder kronor. Det går till långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitärt samarbete inklusive katastrofhjälp, bistånd via enskilda organisationer, skuldlättnader osv. Biståndet genom FN uppgår till 1,6 miljarder kronor. Vi anslår 707 miljoner kronor till bistånd genom EU. Det medför att vi är med och påverkar EU:s biståndsverksamhet, där det handlar om i storleksordningen 4,7 miljarder dollar, omkring 32 miljarder kronor. Vidare bidrar vi med drygt Det här är många siffror, men jag vill redovisa dem. Vårt intryck är nämligen att det i debatten spelar en viss roll hur vi redovisar och resonerar om våra biståndsanslag via SIDA, FN, EU och Internationella utvecklingsbanken. För de två kommande åren efter nästa budgetår bibehåller vi nivån 0,7 % av BNI. Det beräknas innebära ökningar till 12,6 miljarder kronor för 1998 och till 13,2 miljarder kronor för 1999. Vi har accepterat nedskärningarna i biståndet, därför att det är en del av ett nationellt och allomfattande program för att långsiktigt kunna rädda vår ekonomi och därmed, vilket inte minst är viktigt, vår handlingsfrihet. Utgångspunkten var att alla utgiftsposter skulle omfattas av saneringen, för annars hade det helt enkelt inte gått ihop. Detta är den enkla, men också svåra, sanningen, som ingen kan undgå. Jag vill alltså understryka att nedskärningarna av biståndet helt motiveras av statsfinansiella skäl. Förhållandet är, som alla känner till, att alla utgiftsområden fått vidkännas avsevärda nedskärningar. Konsekvenserna av dessa minskningar i biståndet är främst att utrymmet för framtida insatser kommer att minska - hur mycket eller hur litet beror på den ekonomiska utvecklingen. Den framtida utvecklingen beträffande den ekonomiska ramen för biståndet beror dels på hur mycket BNI ökar, dels på statsfinanserna. Jag har tidigare, när vi diskuterat dessa frågor, sagt att man inte får tappa proportionerna. Samtidigt beklagar jag naturligtvis att vi tvingats till dessa neddragningar. Trots det är Sverige fortsatt världens fjärde främsta bidragsgivare. Man kan gott påstå att vi har ett högklassigt och internationellt uppskattat bistånd - ett bistånd som skapar utveckling, räddar liv och främjar fred och demokrati. Många har uttryckt en rädsla för att nedskärningarna skall föra med sig att viktiga projekt krymps ned eller avbryts. Så blir inte fallet. Dels har saneringen av statsfinanserna redan lett till att vi nu får fler dollar för våra kronor och det är ju med dollar som projekten betalas, dels är det under en övergångsperiod möjligt att använda anslag som av olika skäl inte har betalats ut. Dessa reservationer uppgår till drygt Anledningen till att det här inte har kunnat utbetalas har flera orsaker. Det finns oförutsedda faktorer och det är svårigheter med genomförandet av strukturanpassningsprogrammen. Ökade kvalitets och effektivitetskrav leder till förseningar i genomförandet och därmed till eftersläpningar i utbetalningarna. Vi ställer också skärpta krav på redovisning och bekämpning av korruption. För att i framtiden minska reservationerna krävs det en ökad flexibilitet. Förändringar som nu genomförs i anslagsstrukturen kommer att göra det lättare att planera för en högre verksamhetsnivå i enskilda programländer och att omfördela medlen mellan verksamheter, så att vi i fortsättningen, förhoppningsvis, inte samlar på oss så stora reservationer som under senare år har varit fallet. Biståndet i världen växer, tyvärr, inte. Tvärtom minskar det stadigt. OECD-ländernas totala biståndsvolym har från 1990 till 1995 sjunkit från 0,33 % till 0,27 % av BNI. Detta leder till att vi står inför nya utmaningar, som kräver ett nytt tänkande och handlande. I utskottets betänkande redovisas, refererat från propositionen, den inriktning som regeringen ser vad gäller Sveriges framtida insatser på biståndsområdet. Jag tror att biståndsministern strax kommer att utveckla detta. 1997 kan man notera några saker: Det särskilda anslaget för demokrati och mänskliga rättigheter, anslagen till enskilda organisationer och anslagen till miljön skyddas. Dessa områden är en fredad zon. Bidragsnivån avseende FN-systemet bibehålls. Neddragningen av biståndet läggs ut så att planerad verksamhet kan fullföljas. Fördelningen mellan multilateralt och bilateralt bistånd bibehålls, likaså i huvudsak fördelningen mellan olika världsdelar. Det humanitära biståndet, som är stort, knyts starkare till det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Trots att anslaget till betalningsbalansstödet minskar, finns det ett utrymme om ca 1 miljard kronor för stöd till skuldlättnad och ekonomisk återhämtning. Jag nämnde tidigare att Sverige fortsatt är världens fjärde främsta biståndsgivare. Vi har redan sett exempel på hur ett bättre ekonomiskt läge för Sverige också gagnar biståndet. Det visade sig ju i slutskedet av budgetarbetet att den nya BNI-prognosen var sådan att biståndet kunde räknas upp med 76,2 miljoner kronor, och det är inte oväsentligt. Ett förhållande som har mycket stor betydelse för värdet av vårt biståndet är att nästan hela biståndsbudgeten används utomlands. Detta innebär att den svenska kronans växelkurs har mycket stor betydelse för biståndets reella storlek. Här har jag en intressant och mycket viktig siffra. Under budgetåret 1992/93 1,741 miljarder dollar. Står sig dagens växelkurs kommer biståndsramen för 1997 att uppgå till 1,752 miljarder dollar, alltså 11 miljoner dollar mer nästa år jämfört med då vi senaste låg på enprocentsnivån. Detta visar med all tydlighet vad sunda statsfinanser betyder också för värdet av vårt bistånd. Det finns en reservation i betänkandet, vilket framförts tidigare i debatten. Som en kommentar till den reservationen vill jag framhålla att vi ser biståndet som ett oumbärligt instrument för att främja global säkerhet och solidaritet. Det ligger i vårt intresse att det internationella utvecklingssamarbetet förstärks. Under en period sänker vi biståndsnivån till 0,7 % av BNI i syfte att sanera statsfinanserna, men vi kommer även framöver att vara en stor och kvantitativt sett ledande biståndsgivare. Ambitionen är att Sverige åter skall uppnå enprocentsmålet för biståndsramen när de statsfinansiella förutsättningarna föreligger. Detta uttrycker också utskottsmajoriteten. Samtidigt framhålls det att det inte är möjligt att på förhand säga när detta låter sig göras. Utskottsmajoriteten uttalar således sitt stöd för strävan att förbättra statsfinanserna. Vi kan med tillfredsställelse konstatera att ökningen av BNI redan för nästa år kommer att medföra en ökning av biståndsramen med 76 miljoner kronor. Till detta kommer den stärkta kronkursen, som ju ytterligare förbättrar situationen. Sammantaget innebär detta en väsentligt ökad biståndseffekt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Nils T Som jag ser det är det väsentligt att riksdagen kan ge uttryck för uppfattningar om hur pengarna skall fördelas mellan olika länder och om i vilken mån det skall finnas landramar eller inte. Jag blev litet överraskad över att majoriteten inte insåg hur väsentligt detta skulle vara i fallet Guatemala. Det är ett land som har en fredsöverenskommelse som slutligt undertecknas i Guatemala City den 29 december. Därefter kan man verkligen satsa på och starta en utveckling. Då undrar jag: Vore det inte en lämplig åtgärd att för Guatemala ha en landram och ha Guatemala som programland? Vi har inte haft möjlighet att gå in på olika länder. Det finns olika uppgifter om hur mycket pengar som egentligen kan gå till Östtimor och Guatemala. Det finns ytterligare länder - t.ex. Laos - som flera av oss vill prioritera. Men det är inte bara det att majoriteten inte har haft samma uppfattning, utan man har inte ens gått in på och behandlat dessa enskilda yrkanden. Hur ser Nils T Svensson som företrädare för majoriteten på detta? Är inte det en svaghet? Borde inte riksdagen uttrycka åsikter i den riktningen till regeringen?
Herr talman! Eva Zetterberg sade i sitt huvudanförande att hon önskade ett sammanhållet grepp när det gäller biståndsdebatten och inte en uppsplittrad debatt på det sätt som nu sker. Först hade vi en debatt i samband med yttrandet till finansutskottet. Nu har vi en debatt om innehållet i ramen. I februari-mars skall vi ha en ny biståndspolitisk debatt som skall handla om innehållet i biståndet. Jag tycker att det ligger mycket i de synpunkter som Eva Zetterberg för fram. Vi får i utskottet resonera igenom hur vi i fortsättningen skall ha uppläggningen av biståndsbetänkandet och den efterföljande debatten. Det här ger onekligen en splittrad bild som också tar sig uttryck i att man kanske får denna oklarhet om fördelningen mellan länder. Vi i utskottet har inspirerats mycket positivt av Eva Zetterberg när det gäller ett utökat samarbete med det Guatemala. Jag förmodar att biståndsministern litet senare har någon kommentar på den punkten.
Herr talman! Tack för de instämmande orden, Nils Jag ville bara beskriva min förvirring. Vi från Vänsterpartiet har krävt att Guatemala skulle få 60 miljoner kronor för nästa år - det vore en rimlig satsning. Utskottet har inte behandlat det kravet, men man har sagt att det råder tveksamhet och att regeringen kommer att satsa mycket på stat-till-stat-samarbete. I ett nummer av tidningen Broderskap står det att läsa att man under 1997 planerar att öka hjälpen från 1996. Detta är ett dåligt sätt att beskriva hur vi satsar på olika länder. Guatemala är bara ett exempel. Jag inser att man tar från andra anslag och inte bara från det berörda landanslaget. Detta visar att riksdagen inte kan ange exakt och hur fördelningen skall vara. Jag anser att riksdagen skall ha en möjlighet att påverka och uttala att man vill satsa mer pengar på länder som Guatemala och Östtimor. På det här sättet får riksdagen inte den möjligheten. Detta borde uttryckas tydligt så att riksdagen kan ha det som utgångspunkt vid planeringen under 1997. Självfallet är jag positivt inställd till att Guatemala skulle få ytterligare medel. Det handlar inte om det utan om hur vi fattar beslut i riksdagen.
Herr talman! Detta är första gången som vi tillämpar den nya budgetordningen. Sedan får vi dra slutsatser av de erfarenheter som har vunnits så att vi kan hitta en ordning som vi alla är till freds med. Det är ju inte bara Eva Zetterberg som har framfört kritik utan det är det också andra som har gjort. Vi får sätta oss ned i utskottet och analysera situationen. Det är ingen risk att Guatemala kommer vid sidan om i våra diskussioner i utskottet. Eva Zetterberg ser med förtjänst till att vi ständigt tar upp Guatemala för behandling.
Herr talman! Det var ett mycket intressant anförande som Nils T Svensson höll. Jag fäste mig alldeles särskilt vid några synpunkter som har relevans just till frågan om utbetalningsmål kontra effektivitetsmål. Nils T Svensson påstod att ett högre utbetalningsmål blir en lägre summa än ett lägre utbetalningsmål när detta omräknades i dollar - som ju är den valuta som biståndsmottagaren räknar i. Detta visar ju på svagheten med utbetalningsmålen. En annan synpunkt var det som Nils T Svensson sade om reservationerna. Där har man inte ens klarat utbetalningsmålet. Man kan knappast kalla det för effektivitet i biståndet när man håller på att bygga upp stora reservationer som inte kommer till någon användning. Det är viktigt att fundera igenom frågan om effektivitet kontra utbetalningsresonemang. Men min fråga gäller det som Nils T Svensson tog upp om biståndsberoende. Jag vill fråga: På vilken nivå anser Nils T Svensson att ett biståndsberoende uppstår? När blir ett land mer beroende av biståndsgivarnas intentioner än den egna befolkningens uppfattning? Är det när biståndet uppgår till 10 %, 40 % eller vilken nivå är rimlig för att man inte skall locka in biståndslandet i ett biståndsberoende?
Herr talman! Mitt exempel sammanhänger helt enkelt med att de flesta biståndspengar betalas ut i dollar, och då är det ju inte ointressant vilken kurs som den svenska kronan har. Reservationer uppstår med nödvändighet i en sådan här verksamhet. Det har vi lärt oss genom åren. Vi har i utskottet många gånger diskuterat detta med reservationer och storleken på dem. Samtidigt har vi insett att omständigheterna är sådana att det uppstår reservationer. Det nya landramssystemet skall förhoppningsvis innebära att man kan undvika så stora reservationer som vi hittills har samlat på oss. I det här läget var det bra att det fanns reservationer, eftersom de har bidragit till att vi nu inte behöver avbryta programmen som en följd av neddragningen. Bertil Persson tog upp detta med biståndsberoende och efterlyste ett procenttal. Det finns sannolikt inget sådant att ange. Däremot är det viktigt att man får till stånd nya samarbetsstrukturer med dessa länder. Tanzania är ett sådant exempel. De nordiska länderna har gemensamt förhandlat fram en ny struktur och ett samarbetsavtal med Tanzania som säkert kommer att innebära en stor förändring av tanzaniernas egna insatser i biståndet. Den utvecklingen kan man se med tillfredsställelse på.
Herr talman! Jag tror att det vore bra om Nils T Svensson funderade vidare i de tankegångar som han just framförde. Det leder nog till att han så småningom kommer att närma sig de moderata ståndpunkterna när det gäller effektiviteten i biståndet. Det är en sak som jag skulle vilja ha litet mera preciserad. Vi har nu kommit i en situation där det har skett väldigt stora förändringar i u-världen. Det leder också till stora förändringar av u-ländernas behov, vilket i sin tur leder till att man måste ha en mycket stor flexibilitet i det bistånd som Sverige ställer upp med. Då är min fråga: Är det rimligt att två tredjedelar av biståndet kanaliseras genom den nya mammuten SIDA? Är det inte bättre att man försöker få en mer flexibel organisation genom att föra över mer av biståndet från verksamhet i egen regi till exempelvis enskilda organisationer eller - när det gäller biståndet till den ändå ganska skakiga demokratin som vi hoppas så mycket av - till stiftelseformer? Då får vi ett bistånd som vi kan hantera mycket mer flexibelt än med en stort uppbyggt, samlad statlig organisation.
Herr talman! Det är nog ingen risk att jag intar moderaternas ståndpunkt i biståndsfrågorna. När Bertil Persson talar om bistånd kan man ibland tro att moderaterna företräder enorma volymer på anslagen. I själva verket ligger moderaterna långt under det som 0,7 % av BNI innebär, men det undviker Bertil Persson alltid att föra fram. Visst skall vi ha effektivitet i biståndet. Det är så nödvändigt att det inte behöver kommenteras. Jag hoppas att vi skall få en högre grad av flexibilitet genom den nya anslagsstrukturen, som gör det möjligt att flytta över anslag mellan olika regioner, länder och kanske ämnesområden, just för att undvika att man samlar på sig. Låt oss inte glömma att där biståndet arbetar är det också svårast att arbeta. Det handlar om länder som har svåra förhållanden och som kanske inte har det så lätt att ta emot och genomföra de program och strukturförändringar som avses och som är förutsättningar för det ekonomiska stödet. Därav kommer dessa reservationer. Bertil Perssons resonemang om SIDA som en mammut tror jag inte på. Vi har nyligen gjort en förändring och fått ett nytt SIDA, sammanlagt av alla de andra biståndsmyndigheterna. Mitt intryck är nog att detta nya SIDA har fått en mycket bra start och arbetat mycket effektivt. Så jag tror inte på resonemanget om att bryta upp den nya biståndsorganisationen och ge sig ut på något slags gungfly av upphandling och stiftelser, och jag tror inte på några av de andra våldsamma och smått märkliga tankar som Bertil Persson förde fram.

Herr talman! Som jag sade tidigare har vi avsatt ytterligare pengar, och hur vi vill använda dem framgår av det särskilda yttrandet nr 2. Jag kommer inte att gå inte på det så mycket, men för att ge en indikation vill jag bara passa på att nämna att vi har ytterligare medel för demokratiutveckling, för förbättrande av kvinnans ställning, för miljöinsatser och för enskilda organisationer. Jag hade en liten fundering kring vad Nils T Svensson sade här. Man använder biståndet som någon sorts dragspel i konjunkturpolitiken. Vid dåliga tider skall man kunna dra in på biståndet, och när det blir bättre skall man kunna öka det. Detta var ju inte riktigt tanken från början, och därför har jag en fråga: Anser Nils T Svensson att de som en gång beslutade om enprocentsmålet i riksdagen hade fel?
Herr talman! Nej, det är inte meningen att biståndsanslagen skall vara något slags dragspel. Ambitionen är självfallet att komma tillbaka till enprocentsmålet så snabbt som möjligt. Det uttrycks ju av regeringen och av utskottsmajoriteten, vilket K-G Biörsmark känner till. Vi behöver inte uppehålla oss vid den, men jag hoppas att alla är medvetna om bakgrunden till att vi tvingas in i den här situationen. I reservationen finns en formulering av Folkpartiet, men jag förmodar att det inte är K-G Biörsmark personligen som har skrivit den med tanke på hans lidelsefulla engagemang i dessa frågor. I reservationen läser man om "den svenska regeringens oförmåga att få Sveriges ekonomi i balans". Finns det någonting man kan känna sig förvånad över så är det just en sådan formulering. Alla måste ju vara medvetna om anledningen till att vi hamnat i den här situationen för Sveriges ekonomi. Men nu är vi på väg att komma ur detta problem och kan se hur BNI-uppräkningen medför ytterligare pengar och hur oerhört mycket den förbättrade kronkursen betyder, eftersom vi huvudsakligen fördelar allt inom biståndspolitiken via dollar.
Herr talman! Jag blir inte riktigt klok på resonemanget. Jag har en känsla av att Nils T Svensson försöker göra det omöjliga, nämligen att säga bådeoch, både att biståndsanslaget inte skall vara ett dragspel och att vi ändå tvingas till det på grund av omständigheterna. Det är bara att titta på vad som har hänt. Historiskt sett har man sänkt biståndet när ekonomin har kärvat och försökt höja det när ekonomin blir bättre. Då blir det ett dragspel i konjunkturpolitiken. Att jag är litet envis på den här punkten beror på att det inte var tanken, vilket jag har sagt flera gånger. Så jag återkommer till frågan: Anser Nils T Svensson att det var fel tänkt från början av dem som drev igenom detta? Det var många engagerade socialdemokrater, inklusive statsminister Olof Palme och andra. Vi hade statsråd som t.o.m. avgick på grund av att man inte tog några steg i den riktningen. Det var en nerv och intensitet i debatten som vi inte ser i dag. Min fråga återstår: Tänkte de fel?
Herr talman! Nej, de tänkte naturligtvis inte fel. Vi stod ju fast vid vad de tänkte fram, nämligen att enprocentsmålet skall fortleva. Det är klart att biståndet har blivit ett dragspel så till vida att vi har tvingats in i denna ekonomiska situationen. K-G Biörsmark redovisade tydligt hur detta har utvecklat sig genom åren, och han idkade självkritik när den borgerliga regeringen gjorde så kraftiga neddragningar, dels genom en direkt neddragning, dels genom den försämrade kronkursen som faktiskt betydde mycket mer i pengar räknat än vad själva neddragningen gjorde. Vi har hamnat i detta läge, men som jag uppfattar det har väl alla en strävan att vi så snabbt som möjligt skall komma ur detta. Det uttrycks ju som ett bestämt mål ifrån utskottets sida att vi skall återgå till enprocentsmålet så fort det statsfinansiella läget tillåter. Vi kan naturligtvis hoppas att det skall ske så snabbt som möjligt. Vi har ju onekligen nått en bit på väg det senaste året.
Herr talman! Först vill jag säga att det är rent nys att påstå att saneringen av statsfinanserna skulle ha varit omöjlig om vi inte hade gjort denna nedskärning av biståndet. Det ligger inte till på det sättet. När man lägger fram en hel budget som omfattar en massa miljarder har man möjlighet att göra prioriteringar. Från kristdemokraternas sida har vi inte någon annan åsikt om det faktum att budgeten behövde saneras. Därför har vi lagt fram än något kärvare budget än vad Socialdemokraterna tillsammans med Centern har gjort. Men vi har ändå kunnat prioritera biståndet. Inte heller vi är uppe på 1 %, men vi har anvisat vägen dit. Vi tror inte att vi lyckas på tre år, som Vänstern har föreslagit. Räkna på det, Eva Zetterberg, och se hur många miljarder mer ni behöver lägga!
Herr talman! Vi är nöjda med att man inte sänker anslagen till de enskilda organisationerna, men vi vill höja från 820 till 1 000 miljoner till de enskilda organisationerna. För övrigt vill vi satsa mer på det multilaterala biståndet. Vi tror t.ex. när det gäller katastrofbistånd att det är väldigt lämpligt att använda FN:s organisationer i ännu större utsträckning. Jag vill också påpeka att det har insmugit sig ett fel när det gäller en organisation i tabell 4, VLU, där det ser ut som att vi inte vill ge den någon finansiering, men vi ligger faktiskt på 20 miljoner som alla andra. Men det får väl ändras så småningom så att det blir rätt också i papperen. För övrigt vill vi satsa på katastrofbistånd och mer på miljöbistånd, som vi tycker är viktigt. Jag återkommer till detta när vi sedan talar vidare om biståndet fram i vår. Då skall vi gå in på innehållet, och jag kommer då att tala om varför vi satsar mer på det ena och det andra.
Herr talman! Ingrid Näslund brukar ofta återvända och tala om budgetåret 1992/93, då vi hade en biståndsram på 1 % av BNI. Jag vill gärna upprepa den uträkningen, eftersom jag tycker att den är intressant och väldigt belysande. Växelkursen i dollar var sådan att ramen år 1993 motsvarade 1 miljard 741 miljoner dollar. Med dagens växelkurs, om den står sig för nästa år 1997, innebär det att vi får 1 miljard 752 miljoner dollar. Det betyder alltså att vi har 11 miljoner dollar mer än då vi senast låg på enprocentsnivån. Det är inte ointressant. Många gånger viftar man bort detta i debatten och ser inte sambanden klart. Eftersom vi betalar ut nästan hela biståndsbudgeten i dollar har det oerhört stor betydelse. Den sammanställning som jag gjorde visar verkligen vad det betyder. Vissa delar av biståndet vill vi skydda, som Ingrid Näslund säger. Det gäller bl.a. biståndet till de enskilda organisationerna. Det är ett uttryck för den uppskattning vi känner för deras arbete. De är oerhört värdefulla i biståndssammanhang. Det vill vi gärna uppmuntra. Därför har vi ambitionen att inte låta dem drabbas av någon nedskärning i sitt arbete.
Herr talman! Jag är mycket glad över att Socialdemokraterna nu har kommit till den insikten att de enskilda organisationerna är viktiga. Under den förra regeringsperioden fanns det faktiskt ledande socialdemokrater som kallade det för "plåsterbistånd" och "utdelande av presenter". Men det är bra att ni nu har gått ifrån det sättet att se på det. När det gäller att den svenska kronan är värd mera har vi inte någon annan åsikt än att det betyder oerhört mycket att budgeten till en del nu har sanerats. Som jag sade lägger vi fram en något kärvare budget. Det verkar som vi är ännu mer övertygade om att detta är helt nödvändigt. Det kan inte Nils T Svensson anföra som något skäl mot min syn på biståndet. Vad som inträffade 1992 kan inte bara bero på vad som hade hänt sedan 1991. Det tror jag inte att Nils T Svensson kan få någon människa i hela Sverige att tro på.
Herr talman! Ingrid Näslund säger att vi socialdemokrater har kommit till insikt om de enskilda organisationernas betydelse. Jag har ändå varit med i utskottet i rätt många år. Jag kan inte erinra mig att vi vid något tillfälle inte uppskattat deras värdefulla insatser i biståndsarbetet. Vi har träffat dem i varje år vid flera tillfällen och lyssnat på deras synpunkter, och successivt har anslagen till dem höjts. För fem, sex år sedan var situationen den att höjningarna var väldigt kraftiga. Då uttryckte man från deras sida vi den tidpunkten att man kunde vara litet mer jämn i sitt ökade biståndsanslag till dem. Jag har nog intrycket av att vi i utskottet umgås med de enskilda organisationerna på ett bra sätt. Det är klart att de alltid önskar att få mer och har ambitioner till större insatser. Men jag har nog intrycket av att det för närvarande finns en hygglig balans. Återigen till enprocentsmålen. Ingrid Näslund vet att vi alla står bakom detta i utskottet. På den punkten skiljer vi oss inte åt. Det är kd som föreslår det största anslaget, och det är en del av dess totala budget. Samtidigt kan man konstatera att man inte når upp till 1 %, som Inger Näslund också påpekar. Ibland kanske det inte alltid framgår i debatten. Man framställer det på ett sätt som skall ge intryck av att man har nått upp till enprocentsmålet, vilket ju inte är fallet, och Ingrid Näslund erkänner själv att det förhåller sig så.

Herr talman! Vad vi diskuterar är en värld i nöd. Vi diskuterar globala överlevnadsfrågor. Vi diskuterar medmänsklighet.

Jag vet att vi alla oroas av samma saker och i stort sett vill uppnå samma resultat. Många har varit inne på statistiken om biståndsviljan. Det är oroväckande att den minskar. Men det är kanske inte oväntat i dessa tider av nedskärningar och arbetslöshet. Det handlar också om hur man frågar och vilka svar man får. Det finns annan statistik som visar att den viktigaste frågan för en majoritet av svenskar är att satsa på kommande generationer, att värna freden och miljön. Det är just det som biståndet handlar om. Biståndet är ett effektivt medel för fred, utveckling och demokrati i samklang med naturen. Vi vet att fattigdomen, förtrycket och orättvisorna är en fiende till freden. Där föds vrede, desperation och våld. Därför blir just fattigdomsbekämpning, som vi har talat om här tidigare, ett viktigt led i att kämpa för fred. Miljöförstöring är naturligtvis också ett globalt hot mot hela mänskligheten som kräver ökat internationellt samarbete. Jag skall strax i mina repliker återkomma till de frågor jag fått. Vi vill och vi måste lämna över, så gott vi kan, en trygg värld till våra barn och deras efterkommande. Där är biståndet en klok framtidsinvestering. Har vi alla en angelägen pedagogisk uppgift i samhället. Herr talman! Det finns en stor risk att världen kommer att uppdelas i någon slags globala apartheid. Så uttrycker sig mer eller mindre UNDP i sin senaste rapport. Man beskriver där framväxten av en ny elit i världen, en urbaniserad, välinformerad elit som har samlat på sig oerhörd makt och oerhörda rikedomar. Samtidigt lever mer än hälften av mänskligheten på mindre än 3 dollar om dagen. Det är där man ser risken av apartheid. Man kan då fråga sig: Vad nyttar vårt bistånd till? Kan vi verkligen hoppas på en värld utan fattigdom, förtryck och orättvisor? Jag tror att vi utifrån svenska erfarenheter ändå kan säga: Jo, biståndet gör nytta! Det räddar liv, det bidrar till utveckling, det förhindrar konflikter och det bidrar till demokrati. Vi vet också att många utvecklingsländer som vi har följt, och andra också, har gjort stora framsteg under de senaste decennierna. Medellivslängden har ökat med en tredjedel i utvecklingsländerna sedan 1960. Antalet barn som har börjat i skolan har ökat kraftigt, liksom inkomsten per capita. Barndödligheten har minskat med hälften. Vi vet också att man i nästan tre fjärdedelar av jordens stater nu lever under relativt demokratiska och pluralistiska regimer. Det här är naturligtvis i första hand ett resultat av egna insatser från befolkningen i utvecklingsländerna. Men biståndet har spelat en roll - en viktig roll. Ändå har någonting gått snett, mycket snett, i processen. Klyftan mellan fattiga och rika har fortsatt att öka ändå. I UNDP-rapporten nämns en grotesk uppgift: Tar man 358 av världens rikaste människor visar det sig att de har lika mycket ekonomiska tillgångar som hälften av jordens befolkning. Svensson var inne på, har öppnat gränser och skapat nya förutsättningar för utveckling - ja! Men samtidigt måste vi ha klart för oss att denna globalisering inte drivs av medmänsklighet eller solidaritet. Dess främsta kännetecken är kapitalets internationalisering och jakten över gränserna efter optimal avkastning. Den tar inga sociala hänsyn. Den leder till snabb tillväxt - ja! För vissa länder, ett femtontal, har utvecklingen varit explosionsartat snabb. Men andra länder - mer än 100 länder, dvs. mer än sammanlagt en tredjedel av världens befolkning - har blivit fattigare under de senaste 15 åren. Det här är en oacceptabel utveckling - etiskt, moraliskt, politiskt, men också säkerhetspolitiskt som Bodil Francke Ohlsson var inne på. Om samhället - det gäller både det globala samhället och det lokala samhället - splittras mellan rika och fattiga, mellan förtryckta och förtryckare, uppstår konflikterna, kriserna och urladdningen. Vi har sett det i apartheidens Sydafrika och i kommunismens Sovjetunionen. Därför måste vår politik vara att bekämpa orättvisor och ofrihet var helst de förekommer. Solidariteten är inte till bara för de svaga, den är till för oss alla. Den vetskapen har gjort det nödvändigt att formulera ett nytt och vidgat säkerhetsbegrepp där man tar in nya hot som den internationella brottsligheten, miljöhoten, terrorismen, fattigdomen och befolkningstrycket. Vi ser ju hur miljonstädernas getton av arbetslösa och fattiga är pyrande krutdurkar i samhällena, och det gäller inte bara i utvecklingsländerna. Västvärldens resursslöseri och miljöförstöring, både i nord och i syd, är andra allvarliga faror som också sätter framtida generationers existens på spel. Det är uppenbart att säkerhetspolitiken inte längre enbart handlar om staters säkerhet, utan i allra högsta grad om individens säkerhet. Här kommer biståndet in som en viktig del i det vidgade säkerhetsbegreppet. Herr talman! De senaste veckorna och månaderna har vår uppmärksamhet självklart riktats mot den humanitära katastrofen i Centralafrika. Krisen är dock varken oförutsägbar eller oförklarlig. Den har många och djupa rötter: kolonialismens politik att söndra och härska, befolkningstrycket som leder till en desperat kamp och en makt om jord samt inte minst vanstyre och diktatur. Folkmorden 1994 var kulmen på ett förlopp som borde ha angripits långt tidigare. För att lösa konflikter och stoppa krig måste diplomati, konfliktförebyggande insatser, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd gå hand i hand med de direkta biståndsinsatserna. I Centralafrika skulle det behövas en Daytonliknande process, där man just sammanför alla insatser i en integrerad handlingsplan. Det har vi inte haft; det har varit allt för mycket vattentäta skott. Det är en viktig sak att diskutera i internationella sammanhang. Den frågan tog vi upp för ett par veckor sedan i EU inom biståndsministerrådet. Jag drev frågan och fick stöd från kommissionen, och det blir nu en sådan handlingsplan. Vi har sett samma utveckling i Bosnien, där man verkligen har sammanfogat de här olika planerna. Just därför efterlyste jag en Daytonprocess för Centralafrika. Inte minst behöver vi från svensk sida - det vill jag säga som ett indirekt svar på vad Eva Zetterberg tog upp - tänka på barnens situation i Bosnien. Vi försöker nu att göra särskilda insatser för att ta till vara deras intressen. Mycket av EU:s bistånd, och också mer av det svenska, kommer nu att inriktas på att stödja den frivilliga återvandringen efter återuppbyggnaden. Det kommer att bli mer och mer av den varan, och det tror jag är oerhört viktigt nu när man ser att det trots allt är något slags ljus i tunneln i Bosnien-Hercegovina. Det svenska biståndet kommer att inriktas på boendeprojekt, telekommunikationer, psykosocialt stöd samt stöd till demokrati och främjande av mänskliga rättigheter. Herr talman! Vi har nu drygt 30 års erfarenheter av utvecklingssamarbete. Ser man tillbaka visar det sig att det arbetet har genomgått tre olika faser. Under 1960 och 70-talen dominerade projekttänkandet. Man skulle bygga en skola eller en fabrik, och så skulle man snabbt åstadkomma utveckling. Det gjordes mycket bra under den tiden. Men det var ändå en förenklad syn på utveckling, vill jag säga. Sedan kom 1980-talet med strukturanpassning. Den byggde på ett bredare angreppssätt, men som naturligtvis också var smärtsamt på många sätt. Ändå kan man konstatera att det efter stukturanpassningsprogrammen är få av biståndsländerna som har lyckats bryta biståndsberoendet och skapa en hållbar tillväxt. Nu är vi inne, menar jag, i en tredje fas av utvecklingssamarbetet där den politiska miljön får en avgörande betydelse. Alla är nu för marknadsekonomi. Men samtidigt gäller det att se till att den får en sådan utformning att vinsterna inte hamnar hos en liten del av befolkningen, hos en elit. Det innebär bara orättvisor och ojämlikheter, som i sin tur återigen föder konflikter. Under 1980 och 90-talens kriser föreskrev givarna allt för ofta i detalj vad mottagarlandet skulle göra. Ofta satte man också in egna konsulter för att göra det. Så bygger vi inte upp en långsiktigt hållbar utveckling. Med demokratiska samarbetsländer är det också en oacceptabel nedlåtenhet, skulle jag vilja säga. Förankringen i utvecklingsländerna tar tid. Att mobilisera interna resurser är inte heller lätt, men det måste till. Vi skall också komma ihåg att de länder där biståndet fungerar bäst och som utvecklas snabbast är länder som inte har medgörliga regeringar, utan som tar eget ansvar och står upp för sin egen process. Med detta menar jag att vi nu skall inrikta oss på att låta vårt samarbete mer utgå från ett partnerskap, där vi kan föra en mer konsekvent politik från de s.k. Det är naturligtvis inte bra - det är helt fel - om vi ger katastrofbistånd med ena handen och säljer vapen till en konfliktregion med den andra handen. På samma sätt kan man inte främja en utveckling genom bistånd om man samtidigt lägger olika handelshinder i vägen för utvecklingen. Därför måste utvecklingssamarbetet bygga mer på ett jämbördigt partnerskap. Vi är inte där ännu, men vi ligger långt framme. I propositionen har ni sett vad vi har tänkt göra, och utskottet har också tagit ställning till detta. Samsynen om utvecklingens villkor är större än någonsin internationellt. Det har vi sett i de olika FN konferenserna. Men det finns ändå alla dessa gränsöverskridande hot, som jag har beskrivit, som kräver mycket mer samordning. Det har vi nu inom EU och FN. Genom att Sverige nu sitter i FN:s säkerhetsråd får vi ökade möjligheter att föra en kraftfullare politik internationellt. Jag skall be att få återkomma till detta i mina repliker.

Herr talman! Jag delar inte riktigt statsrådets oro för globaliseringens effekter på u-ländernas ekonomi. De u-länder som har satsat på att bygga upp marknadsekonomins institutioner och de som har byggt upp ett rättssamhälle där avtal gäller och där de spelregler som marknadsekonomins aktörer är vana vid fungerar, har ju i själva verket blivit magneter för internationellt kapital. Det finns många exempel på detta. Jag tror trots allt att den allra viktigaste insats vi kan göra är att inom VHO och andra organisationer kraftfullt verka för frihandeln. Inom EU kan vi kraftfullt verka för att våra marknader öppnas för u-ländernas produkter. Med tanke på vad statsrådet sade vill jag ställa en direkt fråga. Är statsrådet beredd att motverka de handelshinder som Sverige nu försöker bygga upp genom att försöka stoppa import från u-länder med hänvisning till att de har sämre miljö eller en arbetsmiljö som inte fullgod och i stället bidra till att hjälpa till lösa de problemen via biståndet? Då kan vi få en fri import från u-länderna till vårt land framöver.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Bertil Persson att globaliseringen är något slags jetmotor i utvecklingen i världen just nu. Men faktum kvarstår. De väldiga kapitalflöden som mobiliseras och omsätts på detta sätt går de fattiga förbi, både de fattiga länderna och de fattiga människorna i de fattiga länderna och i de rika länderna. Det är så. Därför måste vi i vårt bistånd inrikta oss på strategiska insatser, bl.a. skuldlättnader - det är oerhört viktigt - och att ta bort hinder för utveckling i vår handelspolitik och i annan politik. miljarder dollar. Det är lika mycket som sex Marshallplaner, som alltså går från syd till nord. Jag tror att om man bara målar globaliseringen och frihandeln i rosenfärger kommer vi att missa solidariteten och utvecklingsmöjligheterna i tredje världen. Vi kommer att få tendenser till en global apartheid. Den måste vi förebygga på alla sätt.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att skuldtjänsten är ett stort problem. Jag tycker dock att det är någonting som man faktiskt får fundera en hel del över. När det kommer en ny regim som leder sitt land till framsteg inom demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomi finns det ett klart incitament att befria det landet från besvärande skuldtjänster från en gammal korrupt regim. Det är svårare när man inte är övertygad om regimens inneboende förmåga att leda sitt land på rätt väg. Där tror jag att det finns anledning att överväga åtgärder som amorteringsfrihet och räntefrihet under en period när man förvissar sig om att landet är på rätt väg. Nu är vi på väg in i ett kunskapssamhälle. Vi vet att många u-länder fortfarande har en analfabetism där många unga flickor inte ens får en basal skolutbildning trots att det flyter betydande biståndsmedel till länderna. Nu är vi på väg in i vad som globalt håller på att bli ett kunskapssamhälle, och dessa länder halkar efter. Jag vill ställa en fråga. Är statsrådet beredd att ställa större krav på att unga flickor inte längre skall få gå in i analfabetism i de länder där vi bedriver bistånd?
Herr talman! Jag vet inte om Bertil Persson är medveten om att han slår in öppna dörrar. Det här tillhör de prioriterade målen för den svenska biståndspolitiken. Det handlar om att bygga upp kunskap och att satsa inte minst på unga kvinnors utvecklings och utbildningsmöjligheter. Ett av våra mål framöver måste vara att rikta in biståndet så att det bidrar till att påverka maktfördelningen i samarbetsländerna. Då tänker jag bl.a. på maktfördelningen mellan män och kvinnor. Satsningen på framför allt unga kvinnor är oerhört viktig. Därför har vi det sjätte biståndsmålet. Det kommer vi nu att genomföra konsekvent, precis som miljömålet där vi gör miljökonsekvensutredningar i alla projekt. Det är i högsta grad en öppen dörr som Bertil Persson slår in. Jag kan också säga att vi under våren 1997 kommer att överlämna en skrivelse till riksdagen om fattigdomsbekämpningen och de mål som vi ser och den strategi som vi skall ha där. Till hösten kommer det en annan skrivelse om hur vi bättre skall stödja mänskliga rättigheter och demokrati.
Herr talman! Statsrådet Pierre Schori talade mycket väl och vackert, i vissa delar nästan poetiskt, om biståndet. Samtidigt menade också statsrådet att biståndet är en klok investering. Jag delar helt den uppfattningen. Det är en framtidsinvestering. Det har kanske framtonat, i alla fall enligt statsrådet, litet pessimistiska tongångar och vi klädde oss litet i säck och aska här. Men jag hoppas att det inte skall vara intrycket. Jag tror på biståndet. Det är därför som jag också menar att vissa signaler från Sverige är litet olyckliga. Men det går säkert att rätta till. Det finns en formulering som säger: Tänk globalt, handla lokalt. Jag tycker att statsrådet just har angett att vi skall tänka globalt. Men jag var litet kritisk mot den andra delen, handla lokalt. Jag ställde en fråga. Jag fick inte något klart svar på den. Jag skall upprepa frågan en gång till. De signaler som nu har kommit från regeringen och från en majoritet här i riksdagen i olika omgångar när man har sänkt biståndet ser jag som en signal också till dem som finns i mottagarleden i u-länderna att de rika inte har råd. Statsrådet talade om apartheid i sammanhanget. Detta är också en sorts apartheid. Det är lätt att vi blir hemmablinda här i Sverige och tycka att vi inte har råd. Min fråga är: Tror statsrådet att den här signalen har påverkat biståndsviljan i Sverige?
Herr talman! Jag svarar gärna Karl-Göran Biörsmark, och jag hade tänkt göra det. Jag vill även svara andra som har varit inne på enprocentsmålet. Det är klart att jag beklagar nedskärningen, precis som jag beklagar nedskärningarna på de andra områdena i budgeten - socialförsäkringar och annat. Nils T Svensson har redovisat skälen till att vi tvingades göra detta men också att vi står fast vid att återgå till enprocentsmålet när ekonomin så tillåter. Volymen är viktig, inte minst symboliskt, men ännu viktigare är vad vi gör och hur vi gör det. Därför måste vi ha en klar strategi med den inriktning som vi har angivit i budgetpropositionen. Jag skulle också vilja säga att det är alldeles för lättvindigt att säga att på Arne Geijers tid upprätthöll vi enprocentsmålet. På Arne Geijers tid hade vi god tillväxt och ordning på finanserna. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994 var det en tredubblad arbetslöshet, en fördubblad statsskuld och ett sexdubblat underskott. Sådant måste man också ta hänsyn till. Vad vi gör här hemma är det som avgör vad vi kan göra ute i världen. För att svara mer konkret på Karl-Göran Biörsmarks fråga tror jag inte att denna temporära nedgång i volymen spelar någon större roll som signal till svenska folket om vad vi tycker eller inte tycker om biståndet. Man vet att Sverige internationellt sett ligger i topp när det gäller bistånd. Man vet att biståndet gör nytta. Jämför detta med den signal som sändes ut när räntan låg på 500 % och folk satt som gastkramade i osäkerhet om sin framtid! Vad sände det ut för signaler om solidaritet i världen, och hur påverkar sådant biståndsviljan?
Herr talman! Jag delar inte statsrådets uppfattning att det inte är en klar signal när man handlar såsom man har gjort i omgångar när det gäller biståndet. Jag menar att det finns ett samband, och jag tycker också att man kan se det i de här uppgifterna. Statsrådet sade att vi tvingades till detta. Då kan man fråga sig: av vem? Kanske svaret då blir: av ekonomiska skäl. Då vill jag ställa följande fråga till statsrådet. Tanken med enprocentsmålet var ju att det skulle vara en fredad sektor i budgetsammanhang. Tänkte de fel som genomdrev det här? Gäller det bara i en tillväxtsituation? Så var inte tanken från början. Tanken var att det skulle finnas där som en stadig plattform, just för att peka på att vi inte skall leva i en apartheidvärld. Vi skall inte leva i en i och u-värld. Vi skall inte leva i en värld där vissa skor sig och blir rikare och rikare medan andra blir fattigare och fattigare, utan här skall det finnas en stadig plattform. Var det fel tänkt av dem?
Herr talman! Det var inte fel tänkt där, och det var lika litet fel tänkt hos Karl-Göran Biörsmark och hos mig själv. Det var i goda tider man satte upp detta mål, med god tillväxt och låg arbetslöshet. Vi har behållit målet väldigt länge. Det vi ställdes inför 1994 var faktiskt frågan om välfärdssamhällets överlevnad och därmed också den internationella solidaritetens möjligheter. Det var en hästkur som Sverige fick gå igenom. Nu ser vi att vi börjar få ordning på ekonomin i stora termer, och det kommer att rädda välfärdssamhället. Det gör också att vi kan behålla den fasta grunden för den internationella solidariteten. Sådana här jämförelser går inte att göra. Enprocentsmålet ligger fast för oss. Det finns inget fel på nerv, engagemang och solidaritet nu heller.
Herr talman! Pierre Schori klagar på att vi från de andra partierna inte har några visioner. Jag vill bestämt hävda, både för Vänsterpartiets och för alla övriga partiers del, att vi har visioner om en värld i frihet, en värld utan förtryck och utsugning där alla barn kan växa upp och få ett bra liv. Men när Pierre Schori sedan går vidare och säger att vi inte har någon passionerad medmänsklighet och att det är det som det krävs mer av, tycker jag att det klingar rätt ihåligt. En hel del av oss minns nog den debatt som fördes här i kammaren för två veckor sedan om flyktingpolitik, där vi var många som ansåg att det är Pierre Schori som faktiskt inte står för denna medmänsklighet. Jag vill också säga att en passionerad medmänsklighet - det här är stora ord att använda för flera av oss, men Pierre Schori är ju en mästare i att uttrycka sig - som inte åtföljs av konkret handling kanske inte är så mycket värd. Det svek som Pierre Schori personligen har medverkat till när regeringen har sänkt biståndsanslaget tycker jag inte alls kommer till uttryck här. Pierre Schori säger till Karl-Göran Biörsmark att han beklagar sänkningen. Men det egna ansvaret då? Vad har Pierre Schori som minister gjort för att se till att anslaget inte sänks? Hur har Pierre Schori som statsråd agerat? Däri bottnar den klagan som kommer från mig och från alla andra som kräver en återgång till enprocentsmålet. Där finns vår kritik, och den är oerhört skarp. Där kommer domen att bli hård. Jag vill också fråga Pierre Schori om det han tar upp om mer ömsesidighet och delat ansvar. Det har vi sett exempel på i fallet Tanzania, där det har varit ett slags partnerskap. Jag tycker dock att de tankarna inte har kommit särskilt långt. Det är faktiskt mer än ett år sedan vi stod och debatterade detta. Jag menar nu inte bara ett kontrakt med landet självt, som i fallet Tanzania, utan också att vi tar till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i länderna i fråga. Hur drivs detta vidare, Pierre Schori?
Herr talman! Eva Zetterberg var själv i sitt inledningsanförande inne på hur man med små medel kan uppnå mycket, som i fallet Colombia. Jag menar att det nu är så mycket viktigare att diskutera strategier, att se var vi vill sätta in våra medel - som inte är begränsade; vi kan göra mycket. Sveriges ställning i världen är oerhört stark. Se bara på resultatet av omröstningen i säkerhetsrådet, som visade just att man hyste tilltro till den svenska socialdemokratin och Sveriges starka internationalism. Det är ovedersägligt för dem som träffar andra länders regeringar. När det sedan gäller vilka strategier vi skall ha finns de angivna i budgetpropositionen. Jag kan bara nämna dem rubrikmässigt. Det första är att vi skall lägga ökad vikt vid fattigdomsbekämpning. Det kommer en skrivelse till riksdagen. Det andra är att vi skall försöka påverka maktfördelningen. Det tredje är att bryta beroendekulturen. Det fjärde är att satsa mer på konfliktförebyggande, inte minst nu när vi sitter i säkerhetsrådet. Det femte är att vi skall ha en ny strategi för EU:s utvecklingssamarbete. En sådan har presenterats, och utrikesutskottet skall fortsätta diskutera den. Det sjätte är att vi vill vara med och reformera FN. Där är visionerna, där är strategierna, och dem kommer vi att sätta in all vår kraft på.
Herr talman! Det faktum att man med små resurser kan åstadkomma mycket kan inte bortförklara det faktum att man med ännu större resurser naturligtvis kan åstadkomma mer. Det är vad det handlar om. Jag tycker att det är märkligt att Pierre Schori inte kan tillstå sitt eget ansvar på det här fältet. Flera av oss andra har tagit på oss att vi som partier inte tillräckligt mycket har gått ut i Sverige och förankrat biståndsviljan, som vi nu har svart på vitt på att den har sjunkit, och vi har också velat ha högre anslag. Det här tycker jag är väldigt märkligt. Den strategi som Pierre Schori redovisar, och som vi har läst oss till, tror jag att i stort sett alla står bakom. Fattigdomsbekämpningen är oerhört väsentlig, likaså maktförskjutningen, dvs. att få en bättre maktfördelning i världen. När det sedan gäller konfliktinsatserna borde just rollen i FN:s säkerhetsråd ha förpliktigat oss till större insatser, till att visa att vi nu kommer att kunna göra betydligt mer och även är villiga att göra det - inte bara att betala för att komma in i säkerhetsrådet. Det här tycker jag visar på ännu en brist i regeringens strategi: Det här borde ha kopplats ihop. Jag efterlyser också konkreta insatser i flera länder som vi har nämnt tidigare: Östtimor, Laos, Guinea Bissau, Guatemala osv. Hur kommer regeringen att agera? Det behövs oerhört mycket. Och då räcker det inte med att säga att Sverige fortfarande hör till dem som ger mest. Vi har förutsättningar och borde kunna ställa upp på ett helt annat sätt och visa vad internationell solidaritet betyder i praktiken - inte bara i vackra ord.
Herr talman! De som stirrar sig blinda på siffror borde väl ändå betänka, förutom de strategier och visioner som jag talat om, att vi hade väldiga reservationer i flermiljardklassen som man inte kunde utnyttja som planerat just på grund av underutvecklingens problem. Nu kan vi klara alla våra åtaganden, som Nils T Svensson sade, genom att vi använder reservationerna. Vi skär inte ned på någonting i verksamheten, trots den nominella nedskärningen till 0,7 %, på grund av reservationerna. Säger inte det Eva Zetterberg och andra någonting om att man har ackumulerat, från år till år, väldiga reservationer, och att det inte bara nödvändigtvis har att göra med volymen utan vad man gör och hur man gör det? Det är där jag efterlyser att vi för en debatt snarare än att man stirrar sig blind på dessa siffror.
Herr talman! Jag skall be att få ta upp det allra sista som Pierre Schori anförde, nämligen de reservationer som har funnits. Jag tror att det delvis har berott på att man har varit alltför låst till landramar som har betalats ut med kontinuitet i femårsplaner. Ibland har länderna inte kunnat tillgodogöra sig detta, och så har reservationer byggts upp. Jag förstår att det också finns andra skäl till det. Därför välkomnar jag signalerna om att man nu följer upp det som den förra regeringen under biståndsminister Alf Svensson kom fram till när det gällde ökad effektivisering men också långsiktiga strategier tillsammans med en ökad flexibilitet, så att man skulle kunna överföra medel från ett land till ett annat men också från en region till en annan. Jag är glad över att man nu fortsätter på det spåret. Jag vill också ta upp en konkret fråga som Pierre Schori berörde i sitt anförande. Det gäller situationen i Central och Västafrika. När det gäller dessa länder vet vi att många flyktingar nu har kommit tillbaka till Rwanda, främst från Zaire, men nu börjar de också välla in från Tanzania. Man räknade med att det fanns 1,2 miljoner flyktingar i Zaire, och nu har ungefär 600 000 kommit tillbaka därifrån. Det är ju ingen som är säker på de här siffrorna, men man måste ändå räkna med att många är kvar. Vi har velat ha en styrka där, men om det nu inte blir så, skulle Pierre Schori då vilja medverka till att man ändå får någon typ av undersökningskommission som kan gå in i regnskogen och i djungeln och ta reda på hur många som finns där och var dessa människor finns? Jag kan inte sova gott på natten över julen om dessa människor fortfarande befinner sig i livsfara.
Herr talman! När det gäller Zaire och Centralafrika är det inte brist på pengar och humanitära insatser som är problemet. Ett av problemen är just att veta var flyktingarna finns, och ett annat är att skapa de politiska förutsättningarna för en hållbar lösning. Om man bara skulle ägna sig åt matbombningar, eftersom man inte kan landa på ett område, förhindrar man ju inte själva flyktingskapets orsak eller att flyktingarna kanske går över gränsen och sedan går tillbaka igen. När jag var i USA i förra veckan, bl.a. i Pentagon, dominerades statssekreterarens rum av en väldig tavla, inte av Gulfen, inte av Bosnien och inte av f.d. Sovjetunionen utan av Zaire. Huvuduppgiften är nu att försöka stå för logistiken för att få in humanitära insatser. Inom EU har vi haft trojkan där nere tillsammans med kommissionären Emma Bonino på en fact finding mission för att kunna utröna hur man gör de bästa insatserna. Det pågår alltså ett mycket omfattande och stort arbete, och det finns mycket stora resurser, men huvudproblemet är de politiska förutsättningar som måste lösas. Det kommer nu en konferens, FN:s och OAU:s konferens i februari, där vi måste inrikta oss på att få ett Daytonliknande koncept för att äntligen få en varaktig lösning på den här typen av jättelika tragedier. Även om ingen av oss kan sova lugnt när man ser bilderna från detta område skall Ingrid Näslund och andra veta att det pågår ett mycket stort arbete internationellt sett, och där spelar också Sverige en stor roll.
Herr talman! Jag är väl medveten om vad som pågår där nere. Jag läser de uppgifter som kommer där nedifrån på min dator varenda dag, och jag är helt överens med Pierre Schori om att det här fordras en politisk lösning. Det har funnits varningssignaler länge. När det gäller Rwanda har man efteråt i en rapport skrivit att man skulle ha gått in mycket tidigare, men nu har man upprepat samma misstag när det gäller Zaire, skulle jag vilja säga. Det är bra om man nu har kommit på andra tankar och är på väg att få fram en lösning. Men detta hindrar inte att de människor - kanske 200 000, 400 000 eller 600 000 om de siffror man har fått från början stämmer - som finns inne i skogarna, behöver mat och kanske inte har vatten, och bland vilka epidemier nu kan börja härja, faktiskt inte kan vänta på några Daytonkonferenser. De behöver undsättning nu. Om det nu sker en fact finding mission så är jag glad, men den måste gå rätt in i djungeln. Det måste finnas människor som har modet att göra detta. Där kanske militära övervakare åtminstone behövs, men det behövs också kraftfulla förhandlingar med Désiré Kabila, som jag tror har mycket att säga till om i det här sammanhanget. Han vill naturligtvis inte att någon skall gå in i Zaire. Han säger att dessa flyktingar inte finns, men det örat bör inte världssamfundet lyssna på. Jag skulle vilja att Pierre Schori och Sverige gör allt vad vi kan för att se till att dessa människor undsätts nu. Sedan är jag absolut med på dessa politiska lösningar som är nödvändiga.
Herr talman! Om Ingrid Näslund tittar litet mer på sin dator kommer hon att se att allt detta som hon efterlyser faktiskt är på gång. Det finns ingen brist på livsmedel, mediciner och sådana insatser, och man kan nå de allra flesta människor nu, inte minst genom att man genom flygövervakning och satellitbilder fått ordning på hur bilden ser ut. Det som Ingrid Näslund med engagemang talar om här är, skulle jag vilja säga, på det hela taget så långt mänsklig förmåga medger det tillgodosett. Vad jag efterlyser är att vi samtidigt som vi gör detta måste ha ett mer långsiktigt och sammanhållet perspektiv. Annars får vi nya sådana här konflikter. Jag kan tala om att dessa perspektiv inte fanns med i bilden för bara ett par veckor sedan. Sverige har fört in detta och fått stöd från kommissionen, och det kommer att bli ett sådant perspektiv nu. I det avseendet kan vi mötas och till och med krama om varandra, om Ingrid Näslund skulle så vilja.
Herr talman! Jag skulle vilja bara kort upprepa den fråga som jag ställde till statsrådet i mitt anförande, om regeringen kan tänka sig att ta ett initiativ till en svensk strategi i Asien. Jag förklarade något i mitt anförande varför jag ställer denna fråga. Jag ställde den nämligen därför att jag tyckte att det var väldigt positivt att regeringen lade fram en strategi för Afrika i förra budgetpropositionen, men också därför att vi nu ser att vi har en ökande krigsmaterielexport till Asien, att vi har bistånd till denna region, att vi väldigt ofta diskuterar de mänskliga rättigheterna i de här olika länderna och att vi också ser att handeln mellan Sverige och de här länderna ökar.
Herr talman! Jag instämmer med Helena Nilsson. Jag tänkte spara det bästa till sist. Under 1997 kommer Utrikesdepartementet att inleda en genomlysning av utvecklingen i Asien och dess konsekvenser för Sveriges förbindelser med Asien. Detta kallas numera för Asienstrategin. I detta kommer alla områden att belysas, t.ex. Östtimor, handelsrelationerna med Indonesien, Kina och den ekonomiska utvecklingen i Sydostasien, mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Det kommer att ske, och vi kan under hand informera riksdagen och utrikesutskottet om den processen. När det sedan gäller Östtimor och Kina, som också Helena Nilsson tog upp, kan jag tala om att vår ambition är att fortsätta att öka biståndet till förmån för befolkningen i Östtimor. Det har inte varit lätt. När jag tillträdde jobbade Kent Härstedt under lång tid enbart med denna fråga för att hitta kanaler för att få in biståndet på ett bra sätt till befolkningen i Östtimor. Vi lyckade genom Caritas och Internationella Röda korset. Samtidigt har vi givit stöd på fyra miljoner till en indonesisk rättsorganisation. Den svenska Östtimorkommittén, som inte enbart hyllar regeringens politik, har också fått stöd för att kunna driva sin verksamhet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var tur att jag var den sista frågeställaren, så att vi kunde spara detta svar till sist. Jag var kanske litet otålig. Jag trodde att frågan kom upp i denna budgetproposition, men jag välkomnar dessa initiativ. Vi kan diskutera frågorna i utskottet och i kammaren under 1997. Jag tycker att detta ämnesområde är angeläget. Jag tycker också att det var bra att jag fick svar på frågan om Östtimor och de ökade bistånd som regeringen aviserar. Jag vill bara för att förtydliga fråga ytterligare en gång. Ingår stöd till organisationer för mänskliga rättigheter i det bistånd som aviseras från statsrådet när det gäller östra Timor?
Herr talman! Jag nämnde Indonesian Legal Aid Foundation. Det är den viktigaste och den mest seriösa enskilda organisationen för rättshjälp, MR utbildning och när det allmänt gäller frågor om mänskliga rättigheter. De får ett stort stöd av Sverige, och de kommer att fortsätta att få det. De bedriver också verksamhet på Östtimor. Jag vill till Bodil Francke Ohlsson, som ställde en konkret fråga, och med tanke på Helena Nilssons dokumenterade intresse när det gäller miljöinsatser, säga att det s.k. UNGA-mötet kommer i juni i FN i New York. Det är ett toppmöte med generalförsamlingen för att utvärdera arbetet med Agenda 21. Sverige kommer att vara närvarande. Vi arbetar tillsammans med de nordiska länderna och EU för att få en bra agenda där. Dessutom har vi i budgeten avsatt särskilda medel för miljöinsatser och miljöstrategier - 130 miljoner för det multilaterala samarbetet och 205 för det bilaterala. I det bilaterala samarbetet - i landsstrategierna - finns det fem områden som vi särskilt pekar på. Det är vattenhanteringen, jord och skogsbruk inklusive markvården, den marina miljön, den urbana miljön och energiförsörjningen. Dessutom skall det göras miljökonsekvensanalyser på samtliga biståndsprojekt.

Herr talman! Jag tänker koncentrera mig på tre områden inom biståndet, där vi moderater prioriterar annorlunda än utskottsmajoriteten. Det första gäller den allvarliga flyktingsituation som världen i dag upplever. Människor flyr från förföljelse eller på grund av väpnade konflikter, inbördeskrig, miljökatastrofer eller ekonomiska eller sociala problem. Enligt UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, uppgår antalet flyktingar i dag till fler än 26 miljoner. Under de senaste fem åren har antalet flyktingar i världen fördubblats. Till detta kommer det växande antalet interna flyktingar. Vi har under de närmaste dagarna i massmedierna kunnat följa det lidande som de rwandiska flyktingarna utsätts för, och vi har nyss diskuterat det här i kammaren. Afghanistan utgör fortfarande världens största enskilda flyktingområde med betydande flyktinggrupper i Pakistan och Iran som inte kunnat återvända. Landet har sedan 1992 varit utsatt för fraktionsstrider och interna strider. Den senaste tidens stridigheter mellan talibanmilisen och den tidigare regeringens styrkor har bidragit till att ytterligare öka det redan tidigare stora antalet internflyktingar. Vi moderater anser att det snabbt växande antalet flyktingar i världen innebär en stor ökning av UNHCR:s arbetsuppgifter. Vi har därför i vårt budgetalternativ föreslagit ett avsevärt högre anslag till FN:s flyktingkommissariat än regeringen och utskottets majoritet. Detta redovisas i tabell 4 i utskottets betänkande. Det andra område vi vill prioritera är den biståndsverksamhet som bedrivs av enskilda organisationer. Det personliga engagemanget och de egna arbetsinsatserna gör att ett sådant bistånd har en betydligt större effektivitet än många andra biståndsformer. Genom de frivilliga organisationerna når vi direkt ut till de behövande befolkningarna utan att gå omvägen över statsapparaten. Särskilt stor betydelse har dessa organisationer i de länder som styrs av korrupta regeringar, där ett stat-till-stat-bistånd riskerar att gå till presidentens eller regeringens egna behov, i stället för till t.ex. hjälp till den fattiga befolkningens utbildning eller till medicinska kliniker. Det finns tyvärr många exempel på att så har skett. Kenya är ett exempel på detta. Tanzania är ett annat. Vi föreslår därför en successiv övergång från stat-till-stat-bistånd till ett bistånd via enskilda organisationer. Bertil Persson har tidigare poängterat detta. De enskilda organisationernas stora betydelse när det gäller att snabbt få fram hjälp och vara på plats när katastrofer har inträffat är väl känd. Jag tänker då inte bara på de stora välkända organisationerna som Röda korset, Rädda Barnen och kyrkornas olika hjälporganisationer, utan också på de mindre och inte så kända organisationerna som t.ex. Läkare utan gränser. De gör stora insatser i flyktingläger runt om i världen. En annan sådan organisation är Svenska Afghanistankommittén. Den har bl.a. genom sitt stöd till skolor i Afghanistan bidragit till att skolgången har kunnat upprätthållas i delar av ett land drabbat av konflikter och strider och utan fungerande centralmakt. Vi föreslår därför ett betydligt högre anslagsbelopp till de enskilda organisationerna än regeringen och utskottets majoritet, vilket också framgår av tabell Det tredje område som vi moderater fäster särskilt stor vikt vid är respekten för mänskliga rättigheter och våra biståndsländers vilja och förmåga när det gäller agerande för demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Det borde vara självklart att Sverige genom bistånd till staten inte skall hjälpa länder där det förekommer fysisk eller psykisk tortyr, misshandel eller förödmjukelser av medborgarna för deras politiska eller religiösa övertygelses skull eller för att de tillhör en kulturell eller etnisk minoritet. Vi anser att Sverige har ett direkt ansvar för att i programländerna systematiskt bidra till främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter. Vi anser också att Sveriges agerande hittills har varit för svagt. Bistånd har utbetalats utan några direkta krav på att utvecklingen skall gå mot demokrati med ökad respekt för mänskliga rättigheter. Regeringar som i decennier förtryckt sitt folk har kunnat räkna med svenskt bistånd. Sverige måste betydligt mera aktivt föra en dialog med mottagarländerna och driva på utvecklingen. Vi har också flera gånger framhållit att regeringen årligen i samband med budgetförslaget måste ge riksdagen en utförlig rapport när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i mottagarländerna. Tyvärr har regeringen inte uppfyllt dessa förväntningar. Den redovisning som skett till riksdagen är mycket bristfällig, och har snarast försämrats jämfört med hur det var för ett par år sedan. Vi moderater anser därför att det finns anledning att rikta anmärkning mot regeringens bristande intresse i detta avseende. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa en fråga till biståndsministern. Nu har biståndsministern gått, men jag ställer ändå min fråga. Kanske kan någon från oppositionen eller biståndsministerns eget parti svara på min fråga. Min fråga gäller hur biståndsministern och regeringen ser på programlandet Zambia. Nuvarande biståndsavtal går ut 1997 och skall omförhandlas. Detta avtal bygger på en utveckling mot ökad demokrati och transparens. Verkligheten är tyvärr den motsatta. Den nya grundlagen begränsade på ett odemokratiskt sätt oppositionens möjligheter att kandidera i valet i höstas. De valobservatörer som inför valet klagade på bristfällig väljarregistrering, omfattande röstköp och partisk nyhetsbevakning sitter nu i fängelse. Eftersom statsrådet inte är här för att svara på hur regeringen har reagerat och på vilka effekter dessa tendenser mot ett totalitärt land kommer att få för det nya biståndsavtalet, hoppas jag att någon av statsrådets partikamrater kan ge mig ett svar.
Herr talman! Det var många viktiga aspekter som Inger Koch tog upp i sitt anförande. Jag har ett intryck av att vi återkommer till de frågorna under våren, när vi mer skall gå in på de substantiella delarna av biståndet. När det gäller Zambia, som Inger Koch speciellt tog upp, skrev vi om detta i det betänkande som vi nu behandlar. Inger Koch känner nog också till det. Där står det: "Utskottet finner emellertid här skäl att uttala oro över demokratiutvecklingen i Zambia och uppmanar regeringen att beakta detta i det fortsatta utvecklingssamarbetet." Det är en anvisning som vi naturligtvis hoppas att regeringen tar till sig, så att man verkligen följer utvecklingen där. På den punkten tycker jag att vi har markerat en ganska bestämd uppfattning.
Herr talman! Jag tackar Nils T Svensson för svaret. Jag kan förstå att det inte är så lätt att svara på regeringens vägnar, då regeringen inte har gjort någonting. Regeringen har inte reagerat på det som har hänt. I ett land som under många år har varit mottagarland för svenskt bistånd händer någonting flagrant och begås ett allvarligt brott mot demokratin och mot en demokratiutveckling, och regeringen är helt tyst. Jag beklagar återigen att biståndsministern inte är här och kan tala om hur regeringen hade tänkt reagera, men vi får återkomma till det vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att kommentera den del av biståndspolitiken som handlar om samarbetet med de nya demokratierna i Central och Egentligen leder det tanken fel att beskriva samarbetet med dessa länder som bistånd av samma slag som vi sedan länge ger till olika länder i tredje världen. Länderna i det gamla Östeuropa är, kanske med något undantag, inte u-länder i den mening som vi normalt använder det ordet, utan vanliga europeiska länder, som har drabbats av en totalitär politisk ideologis konsekvenser. Vårt samarbete med dessa länder syftar till att underlätta det politiska och ekonomiska systemskifte som är nödvändigt för att ett normalt samhällsliv, ekonomiskt liv och annat skall kunna återskapas. Under de år som vi från svensk sida har bedrivit sådant här samarbete har man av och till nödgats konstatera att insikten om vad detta systemskifte innebär och om att det verkligen är ofrånkomligt har sviktat. Också här i kammaren har det förekommit inlägg på temat att de länder som tydligast gått in för att snabbt avveckla det kommunistiska systemet har gjort misstag och att det riktiga hade varit att stanna vid mera begränsade förändringar i det gamla systemet. Nu har vi, fem sex år efter kommunismens och sovjetväldets fall, fått ett ganska gott underlag för att bedöma vilken av de här två analyserna som var den riktiga. Det är ett antal länder i det gamla Östeuropa som alldeles tydligt har kommit igenom det allra värsta, även om problemen givetvis alltjämt är betydande. Alltfler tecken, ibland större och ibland mer begränsade, visar att levnadsförhållandena har börjat förbättras, att demokratin förefaller vara stabil och att ekonomin börjar fungera. Polen är ett av de mest uppenbara exemplen, med Europas snabbaste tillväxt. Tjeckien är ett annat exempel, även om det finns vissa frågetecken för privatiseringens former i det landet. Ungern är ännu ett exempel, och även Slovenien, Estland och Lettland bör nämnas. Det man kan konstatera allra tydligast är att de länder som inte har försökt reformera över huvud taget har stått bokstavligen stilla eller t.o.m. gått bakåt. Det allra mest uppenbara exemplet är givetvis Vitryssland, och man kan också nämna Serbien i sammanhanget - det beror inte alls bara på kriget att det ser ut som det gör där. Ett av exemplen däremellan är Rumänien, som har försökt undvika besvärligheter genom att ösa ut allt mindre värda pengar ur statskassan, utan att reformera ekonomin och utan att någon förbättrad välfärd, jämfört med de länder som har vågat reformera, har kunnat iakttas. Det gäller också Ryssland, med punktvisa, inkonsekventa men dock här och var tydliga förbättringar. Det stora greppet har inte tagits såsom borde ha skett. Kommunismens primitiva storskalighet och kommandoprinciper kan inte generera ekonomisk tillväxt, och därför kan inte heller några stabila mellanformer mellan kommunismens privilegiesystem och kommandoekonomi och en normal demokratisk marknadsekonomi fungera. Detta är inte samma sak som att staten i en marknadsekonomi inte har någon roll att spela, utan det är en åsikt som är fullt förenlig med att man baserar ekonomin på normala marknadsförhållanden. Jakub Swiecicki, som tidigare har varit representant för Solidaritet i Sverige, har i en skrift för Utrikespolitiska institutet pedagogiskt visat varför något alternativ till ett snabbt systemskifte aldrig existerade. För det första: Det gamla ekonomiska systemet förutsatte politisk diktatur, och det kunde alltså inte bestå sedan fria val och flerpartisystem införts. Enda möjligheten att avskaffa kommandoekonomin stegvis skulle vara att göra som i Kina, med bevarad diktatur. Ingen har på allvar förespråkat det för Östeuropas del. För det andra: Det som producerades i det gamla systemet var sådant som makthavarna prioriterade, inte sådant som medborgarna efterfrågade. Det låg i systemets natur. Stridsvagnar är ett bra exempel, men det finns också annat. När de gamla makthavarna försvann kunde denna produktion, som inte hade någon egentlig efterfrågan hos vanligt folk, inte fortsätta. För det tredje: En långsam omstöpning av ekonomin hade med all sannolikhet skapat alldeles för stora möjligheter för den gamla nomenklaturan att behålla kontrollen över företagen i nya former och blockera uppkomsten av konkurrenter. Det ekonomiska egenintresset brukar, som det heter, inte ljuga, och i fallet Östeuropa är det alldeles uppenbart att det skulle ha varit på det sättet. En mycket stor del av produktionen var vidare rent militär. Den hade inte gärna kunnat fortsätta sedan det militära imperiet hade avvecklat sig självt. Den usla planeringen i planekonomin och de ständiga bristerna ledde till hamstring av alla sorters varor. Det var ett beteende som det var nödvändigt att bryta, för att man skulle kunna få i gång ekonomin över huvud taget. Det kanske mest påfallande i många fall var att värdet av stora delar av produktionen i det gamla systemet var lägre än marknadsvärdet på de råvaror och den energi som användes för att framställa produkterna. Det var alltså ett exempel på direkt, medveten resursförstöring. Att avbryta det här skulle ju på ytan se ut som ett fall i produktionen, men skulle i verkligheten innebära ett positivt bidrag till BNP:s utveckling. Just det har vi också kunnat konstatera t.ex. i Polen. Det finns ytterligare ett antal exempel på argument av den här typen, som mycket tydligt visar varför något alternativ till ett mycket snabbt systembyte inte existerade. Det här har ibland kallats, litet nedlåtande, för chockterapi. Man borde ha klart för sig att alternativet var chock utan terapi. Det är precis det man har upplevt i t.ex. Rumänien, med en ekonomisk utveckling som har gått åt andra hållet, där det har blivit sämre efterhand utan att några reformer har genomförts. Valutgången senast i det landet visar mycket tydligt att det nu finns ett folkligt mandat för att slå in på den väg mot reformer som grannländerna i Centraleuropa har följt sedan fem sex år tillbaka. Protesterna i Serbien handlar inte bara om stulna kommunalval, utan de har också sin bakgrund i den katastrofala situationen för landets ekonomi. Där finns en uppenbar parallell till exempelvis Rumänien. Det svenska samarbetet med de här länderna kommer nu gradvis in i ett nytt skede. När vi talar om länder som Estland, Polen, Lettland, Ungern osv. handlar det inte längre om samarbete för att lägga fast de nödvändiga, grundläggande byggstenarna till ett samhällssystem som präglas av demokrati, rättssäkerhet och marknadsekonomi. Nu handlar det mera om att genom olika former av samarbete, efterhand på alltmer likvärdiga villkor, skapa en situation där den gamla klyftan mellan öst och väst inte längre har någon praktisk betydelse. Det handlar då från det svenska perspektivet om EU, om säkerhetspolitik, naturligtvis om NATO och inte minst om Östersjön. Det handlar också - det är viktigt att säga, och det är det sista jag vill ta upp - till väldigt stor del om hur det kommer att gå i Ryssland. Vi har från Folkpartiets sida inte föreslagit några ytterligare pengar i år utöver dem som regeringen har anslagit när det gäller östsamarbetet. Men inom ramen för de medel som kommer att gälla, menar vi att det är oerhört angeläget att på de sätt som är möjliga prioritera samarbete med Ryssland, för att bygga upp demokratins grundstrukturer i det landet. Det som står på spel i Ryssland är så stort att det, om det lyckas, på ett avgörande och nödvändigt sätt kan bidra till framgång för hela reformarbetet i det gamla kommuniststyrda Europa. Om det misslyckas kan det få konsekvenser som kommer att påverka oss alla, kanske på ett dramatiskt sätt. Därför bör regeringen inom den ram som förmodligen kommer att anslås här, enligt vår mening, prioritera samarbete för att bygga upp demokratins strukturer i Ryssland framför en del annat, i den mån man kommer till valsituationer.

Herr talman! Jag instämmer med Pierre Schori, som nyligen sade att han var för att jobba för kommande generationer, miljö, fred och demokrati. Det var just därför jag valde Miljöpartiet. De första punkterna i vårt program 1981 handlade just om hur vi mötte den tredje världen. Och det är därför jag står här i dag och vill tala om Östtimors sak, eller rättare sagt Indonesiens. Jag står nämligen här med ett brev från en organisation som heter Renetil. Det är studenterna från Indonesien som har träffats i Portugal och bildat en motståndsrörelse. Den heter The National Resistance of Timorese Students. I februari träffade jag de här ungdomarna, ca 100 stycken, i Lissabon. De jobbar ihop med studenterna på Oportouniversitetet. Här vill jag tala om att det inte bara är katoliker som jobbar ihop med oss i väst, utan man var tillsammans från hela Indonesien. Det var katoliker, muslimer, hinduer, buddister. Alla jobbade för samma sak, för demokratin i Indonesien. Maria de Lurdes Bessa, som har skrivit brevet, vädjar till oss att vi skall bistå 40 barn i Östtimor, vars föräldrar har försvunnit. Man vet inte vart de har tagit vägen. Barnen är 4-10 år gamla. Vad de begär är ungefär 11 000 kr i månaden, 280 kr per barn i månaden. Det är ett bistånd som man vet skulle vara kostnadseffektivt. Det skulle vara humanitärt, och det skulle definitivt skapa fred. De som håller i de här pengarna är katolska kyrkan. De distribuerar dem till de familjer som tar hand om barnen. Många av de här familjerna är mycket fattiga. Hon vädjar till oss att ge pengar till de här barnen. Vi i Miljöpartiet har gett en omgång, 15 000 kr, som vi ger från våra löner. Vi har nämligen instiftat en solidaritetsfond. Jag utmanar fler partier att ställa upp på detta. Det kostar väldigt litet, men är mycket effektivt. Det obegripliga är ju att inte regeringen kan gå in med större medel. Jag vet att Caritas har fått litet pengar till en yrkesskola, och jag känner till det ekologiska projektet. Men det duger inte. Det räcker inte. I fredags träffade jag fredspristagarna biskop Belo och José Ramos Horta. Då talade Horta just om vad han hade tagit upp i talet i Norge. Det handlade om hans fredsplan, eller rättare sagt den fredsplan som Xanana Gusmão från början talade om. Xanana Gusmão sitter i fängelse sedan 1992. Är det för att han försöker att lösa de problem som finns i Indonesien, för att han har lagt fram en fredsplan? Den går ut på tre steg. Man drar bort ockupationsmakten, alltså det militära från Östtimor. Sedan försöker man införa en lokal styrelse, vi kan kalla det regionparlament. Det tredje steget är att de skall få rösta om självständighet. Är det för mycket begärt? José Ramos Horta tycker egentligen att det är Xanana Gusmão som skall ha fredspriset och inte han själv. Nu tycker jag att både biskop Belo och Horta har visat ett väldigt mod, att över huvud taget våga sätta sig i opposition mot president Suarto. Han nämner också att de flesta intellektuella sitter i fängelse. Han talar om att den mest betydelsefulla författaren sitter i fängelse. Förutom Gusmão sitter också Muchtar där. Muchtar Pakpahan är en fredskämpe. Han jobbar inom den fackliga rörelsen. Jag träffade också honom i Portugal. Han är Indonesiens Lech Walesa. Han jobbar för fred, för att bygga upp demokratin. Han är inte en person som försöker att skapa oro, utan att stilla den oro som finns där. Och den är stor, speciellt bland ungdomarna. De tänker inte finna sig i det här längre. De är less. Deras föräldrar har lidit nog. Men de står upp för saken. De vill ha fred och demokrati i Indonesien. Vi har skrivit en fyrpartimotion där vi säger att biståndet åtminstone kunde vara 10 miljoner kronor. Det här är ett gammalt yrkande som vi upprepar. Tänk er 10 miljoner kronor till organisationer för mänskliga rättigheter i Indonesien, till demokratiorganisationer, till katolska kyrkan eller vad det vara månde, bara de jobbar för freden och inte skapar ofred! Det skulle ge enormt stor utdelning. han ordnade studiecirklar, han ville alltså lära hur man skall organisera sig och jobba demokratiskt - hotas i dag, enligt TT-telegram från den 12 december, av dödsstraff. Denna fantastiskt fredliga man råkade närvara i samband med våldsamma kravaller i Jakarta i juli, när 5 människor dödades och 124 skadades. Över 20 människor saknas fortfarande. Han var där. Därför sitter han i fängelse. Jag vill säga än en gång att vi har världens chans nu när blickarna är riktade mot Östtimor, mot Indonesien, att göra någonting i Sverige, att gå före. Norge har visat ett enormt mod som har gett fredspriset till biskop Belo och till José Ramos Horta. Jag önskar att vi i Sverige också kunde bistå både konkret och psykiskt för att lösa Östtimorproblemet. Tack!

Fru talman! Göran Lennmarker har beskrivit väl problematiken i Öst och Centraleuropa. Jag tror att vi är överens över partigränserna om hur viktigt det är med insatser där. Med tanke på att Moderaterna lägger så stor vikt vid biståndet till öst är jag litet överraskad över att de inte kunnat uppbåda mer resurser till detta, som ni anser vara så angeläget. Från Vänsterpartiets sida har vi ökat på vår budget med 400 miljoner ytterligare till Öst och Centraleuropa. Vi anser att miljöinsatser i framför allt St. Petersburgsområdet vore något väldigt väsentligt. Det andra viktiga, som Göran Lennmarker var inne på, är demokratistödet, som ju går via partierna. Jag måste tillstå att vi var skeptiska till detta, men i dag kan vi se att det sannolikt kan ha en väldigt positiv funktion att delta i demokratiuppbyggnaden via kontakter med partier i Öst och Centraleuropa. Jag undrar vad Moderaterna gör. Varför vill ni inte driva på mer för att öka insatserna i Öst och Centraleuropa?

Fru talman! Vad gäller stöd till näringslivet delar jag helt Göran Lennmarkers uppfattning. Näringslivet kan klara sig självt. Där behövs inte i första hand bistånd från svensk sida. Likaså delar jag hans uppfattning vad gäller rättsstaten och demokratiinsatser. Vår egen erfarenhet som parti har visat att det tar tid, det är svårt att hitta rätt kanaler för att organisera det bistånd vi kan ge via partierna. Däremot vad gäller miljön ser jag att det finns enorma behov. Göran Lennmarker nämnde kärnkraftssäkerheten. Det finns också problem med trafikplanering, hamnsystem, avloppssystem på en rad håll i framför allt Ryssland, som Göran Lennmarker själv nämnde. Därför har vi bedömt att det vore oerhört väsentligt att kunna satsa i just St. Peterburgsområdet, och det finns sådana konkreta förslag på miljöområdet. Jag beklagar att Moderaterna inte i praktisk handling vill följa upp sitt stöd till Öst och Centraleuropa.

Fru talman! Aldrig tidigare har Sveriges samarbete med staterna kring Östersjön varit så omfattande och så djupt som nu. Jag var i Washington i förra veckan, där jag kunde ta del av den amerikanska administrationens stora intresse för Östersjösamarbetet. Dessutom finns det ett stort intresse från EU. Vi har från svensk sida lyckats att kanalisera betydande resurser från EU till Regeringens arbete framöver kommer att koncentreras på sex punkter. För det första kommer vi att öka satsningarna för att bistå framför allt de baltiska länderna i deras ambitioner att bli EU-medlemmar. För det andra intensifierar vi samarbetet med Ryssland, framför allt med Sankt Petersburgsregionen, som Eva Zetterberg efterlyste, och andra delar av den nordvästra delen. Ryssland är nu Sveriges största samarbetsland i regionen, om man bortser från insatsen i Ignalina. För det tredje kommer det demokratifrämjande stödet att få ökad tyngd genom rättsstatens uppbyggnad, vänortssamarbetet och inte minst kultursamarbetet. Vi räknar med att rättsinstitutet vid sidan av handelshögskolan i Riga förhoppningsvis skall kunna anta studenter till sommaren. För det fjärde blir det ett ökat stöd till de sociala sektorerna, som Göran Lennmarker var inne på, inte minst för att stödja framväxten av rättvisa och finansiellt hållbara socialförsäkringssystem. Jämställdheten kommer också att få särskilt stöd. Vi ser ju hur demokratin i Öst och Centraleuropa i mångt och mycket har ett manligt ansikte. För det femte handlar det om miljösatsningar. Sedan 1990 har Sverige satsat 1 miljard kronor på olika miljöinsatser kring Östersjön. För det sjätte kommer det säkerhetsfrämjande samarbetet att fortsätta. Bl.a. kommer utbildningen av baltiska officerare i Sverige att fortsätta. Slutligen, fru talman, avser regeringen att fatta två beslut nu på torsdag. Det ena beslutet innebär att de rådgivande insatserna till ekonomi och finansministeriet i Ryssland, som har pågått under flera år, kommer att fortsätta. Det andra beslutet innebär ett omfattande demokratistöd genom UNDP till länderna i

Fru talman! Jag uppskattar den redogörelse för inriktningen på det svenska östsamarbetet som statsrådet gav. Jag vill bara ta upp en aspekt på detta, som jag egentligen borde ha tagit upp i mitt anförande. Det gäller demokratistödet till Ryssland. Detta är litet grand fråga om självkritik, för jag tror att vi även inom mitt parti kanske har varit litet väl låsta vid det som vi kallar för nordvästra Ryssland, alltså den del av Ryssland som ligger närmast Östersjön. Ifall det övergripande målet är att stärka demokratins grundstrukturer i Ryssland - sett till de enorma värden som står på spel, dvs. om man lyckas eller misslyckas med detta - bör man kanske ha en viss öppenhet för att i de fall där det är särskilt motiverat utvidga det svenska samarbetet till reformregioner också i andra delar av Ryssland. Dessa är ju litet grand utspridda över landet. Insatser som etablerar en starkare demokratisk struktur i områden som Nizjnij Novgorod och Jekaterinburg skulle från svenskt perspektiv kunna vara väl så viktiga som insatser i Sankt Petersburgsregionen. Ryssland litet mer flexibelt och i vissa fall ge demokratin högre prioritet än den geografiska avgränsningen.
Fru talman! Det finns inga begränsningar därvidlag, utan detta går mycket väl att tillgodose. Jag kan själv hålla med om att den demokratiska och ekonomiska utvecklingen går snabbast framåt ute i regionerna och att denna process skall understödjas, inte minst genom vänortssamarbete, regionalt samarbete och trepartssamarbete, Cross-boarder cooperation, för vilket vi nu också kan räkna med att få fram mera pengar. Så detta är mycket lätt att tillgodose. Det finns redan möjligheter för detta. Icke minst vänortssamarbetet är viktigt härvidlag.
Fru talman! Jag uppskattar den attityd som Pierre Schori här ger uttryck för. Bakgrunden till att jag ställde just denna fråga är de erfarenheter som jag och flera andra ledamöter av kammaren och utrikesutskottet gjorde under hösten, då vi hade möjlighet att delta i den talmansresa till Ryssland som då ägde rum. Vi kom då till bl.a. Nizjnij Novgorod, där det var uppenbart att den mycket reforminriktade regionala ledningen inte riktigt kände att deras region stod särskilt högt på listan över tänkbara samarbetsområden från svensk sida. Om vi då har denna övergripande inriktning på vårt samarbete med Ryssland, får inte samarbetet fixeras till de områden som ligger oss allra närmast geografiskt.

Fru talman! Jag skall betänka detta förslag. Jag undrar bara hur man kan säga nej till en extra miljard kronor, om man är vän av utveckling och demokrati i Östersjöområdet. Märk väl att det är en extra miljard utöver de fyra miljarder som riksdagen tidigare har beslutat om, som löper fram till 1998. Varför skall man säga nej till detta? Syftet är naturligtvis också att engagera det svenska näringslivet och det internationella näringslivet i Östersjöområdet, där man har varit väldigt timid hittills. Det är därför som statsministern har skapat sitt råd i vilket näringslivsrepresentanter ingår, också amerikanska sådana. Världsbanken är nu inkopplad i olika planeringsprojekt av stor betydelse för Kaliningrad, S:t Petersburgsområdet osv. Det tycker jag att Göran Lennmarker skall bejaka. Jag tycker inte att han skall vara så näringsfientlig.

Fru talman! Jag kan konstatera att regeringen har mer vidsynta planer och ambitioner än Moderaterna. Vi vill engagera näringslivet. Vi vill samtidigt naturligtvis arbeta för rättsstatens utveckling och för allt annat som jag har redovisat här. Vi vill på ett kraftfullare sätt få med näringslivet i detta. Vi vill också ha med EU, Världsbanken och USA. Vad det är för fel med det, vet jag inte. Varför har Göran Lennmarker slagit av på ambitionerna när det gäller Baltikum? Är det inte intressant längre?
Fru talman! Jag välkomnar de prioriteringar regeringen gör i samarbetet med länderna österut. Jag skulle bara vilja lyfta fram en liten komplettering. Det nämndes också sociala insatser, och då skulle jag särskilt vilja lyfta fram barnperspektivet. Jag var i Litauen, i Vilnius, för ett tag sedan, och där talade man faktiskt om 10 000 gatubarn, eller barn som i alla fall inte gick i skolan och inte fick någon utbildning. Det tycker jag låter mycket skrämmande, inte minst med tanke på den kommande demokratiutvecklingen. Vi vet att utbildning faktiskt är mycket av grunden för demokratin. Jag skulle gärna se att vi åtminstone var med och stimulerade på något sätt så att dessa barn kom in i utbildning och fick den hjälp de behöver. Vi vet att det också är stora problem i Ryssland och i andra länder. Där finns det många barn som inte har några hem och som inte heller får utbildning.
Fru talman! Det är just därför regeringen satsar extra på den sociala dimensionen i östsamarbetet, något som ofta förbises i samarbetet med Central och Östeuropa. Man ser nu för första gången hur systemskiftet producerar Cadillacar på gatan, ja, men också tiggande barn - förutom ekonomisk utveckling. De tiggande barnen finns ju nu i större mängd än tidigare. Där måste vi göra extra insatser. Under min andra hatt kan man ju ta upp detta med de som satt fängslade i Olaine-lägret. Det är viktigt att hjälpa till så att man får en modern och medmänsklig flyktinglagstiftning i de baltiska länderna. Det återstår mycket att göra. Samtidigt som vi har en kraftfull ekonomisk liberalisering, som vi bejakar och stöder, finns det också en social brutalisering som vi måste motverka.

Fru talman! Den här debatten är nog så intressant. Man bara beklagar att man inte varit inne i den tidigare. Jag hade gärna velat diskutera den där miljarden med statsrådet med tanke på de många hundra miljoner som har försvunnit på vägen mellan vattenverket i Ekologyia. Jag hoppas bara att de svenska pengarna inte försvinner ned i samma svarta hål. Fru talman! Mer än andra områden präglas dessvärre diskussionen om u-hjälpen i Sverige av tyckande snarare än av vetande. Myterna är många, och det är väl egentligen inte svårt att förstå den avtagande biståndsvilja som här har påpekats. För att få tingen rätt är raka besked och ärlighet viktigast. Det måste klart sägas ut vad som har varit bra och vad som inte har varit bra och som därför måste ändras omgående. Man skall inte invänta Riksdagens revisorers och Riksrevisionsverkets utlåtande. Sådant skapar misstro hos allmänheten. Fru talman! För att rätt förstå situationen i de olika biståndsmottagarländer där Sverige aktivt verkar, och för att se vad denna hjälp leder till, är det en ovärderlig hjälp att kunna göra besök på platsen - inte som en del i en offentlig delegation som skjutsas runt till de ställen som den regim man besöker vill visa upp, utan efter egna önskemål vid individuella resor. Många av myterna och överdrifterna i den svenska debatten kan då få sina förklaringar. Dessvärre blir också en del av påståendena besannade och biståndstjänstemännens generade kommentarer kring misstagen ger en särskild belysning åt problemen. Ofta är det uppenbart att bristerna snarare ligger i Sverige än på plats i det aktuella länderna. Det värsta är att ett antal länder genom mer omhändertagande än stöd, gått från kolonialmaktsberoende till biståndsgivarberoende. Givarländerna har bidragit till att skapa en mentalitet präglad av att man låter bli att ta egna initiativ. Sverige är i detta avseende inte det minst skyldiga landet. Vid ett besök på sensommaren i ett land som nyligen kastat av sig tre kvarts sekels förtryckarregim, hörde jag vid flera tillfällen när biståndsbehovet kom på tal, jag citerar från engelskan: We don't want to become another Tanzania. Jag tyckte mer att detta lät lustigt än tänkte på dess innebörd. Men ett par veckor efter hemkomsten kunde jag ta del av den kritik som riktades mot Sverige från ett internationellt organ för att vi i missriktad hjälpsamhet bidragit till att just hålla kvar Tanzania i ett hjälpberoende. Initiativförmågan motverkas i stället för att det blir en hjälp till självhjälp. Det framstod som klart för mig att detta var en effekt av svenskt hjälparbete som t.o.m. andra presumtiva stödmottagare kände till och inte ville skulle upprepas. Det gamla talesättet om björnstjänster kom i mina tankar. Biståndet är viktigt. Det får inte komma i vanrykte. Allt det som de facto har åstadkommits genom åren får inte förstöras genom fortsatta missgrepp som negativ påverkar debatten och opinionen i Sverige. Det är därför all låsning till procentsatser och gamla principer måste bort. Det är effektiviteten i vårt stöd som måste vara avgörande. Alltför länge har vi låtit stat-till-stat-bidragen stå för en stor del av vår u-hjälp. Därigenom har vi ofta stött korrupta regimer snarare än det behövande folket. Svenska folkets hjälp till behövande bröder och systrar i fjärran länder kan inte ges utan rimliga krav på motprestationer vad avser mänskliga rättigheter, demokrati och rättsväsende. Att hjälpa till med uppbyggande av institutioner inom de områden vi kallar för fölkrörelse och föreningssfären är bland det viktigaste för att befrämja demokratin. Inte minst kan vi få fart på utvecklingen genom att hjälpa till med att utarbeta ett lagsystem som gör en verklig marknadsekonomi möjlig. Vi har i alltför många länder som pro forma kastat av sig planekonomins tunga ok - både här i Europa och annorstädes - sett hur bristen på lagreglering eller kvardröjandet av den socialistiska ekonomins lagar sätter käppar i hjulen och drar dåligt anseende över marknadsekonomin och demokratin när inte förbättringarna infinner så snabbt som folk väntat sig. På dessa områden skulle vi kunna göra stora insatser. Över huvud taget är det på de områden som bygger upp den egna styrkan hos ett folk som vi måste inrikta oss. Den grundläggande utbildningen, inte minst av flickor, och hälso och sjukvården på basnivån är det viktigaste. Under en övergångstid hör en rejäl satsning på att utrota fattigdomen i de armaste länderna också till det viktigaste. Där är Afrika, som tidigare nämnts här i dag, ett prioriterat område. För ett sådant hjälparbete är frivilligorganen effektivast, både i det mottagande området och bland dem som från Sverige distribuerar hjälpen. Det är alltså ytterligare en grund för att stödja utvecklingen av föreningslivet i dessa länder. Fru talman! Den säkraste faktorn för ekonomisk utveckling i ett land är ett blomstrande näringsliv baserat på många enskilda initiativ, på frihandel och på en för detta nödvändig infrastruktur. Detta måste utvecklas. Det är där vi ofta finner flaskhalsarna. Initialt bör mycket av stödet kunna inriktas på det området - men inte som gåvor, utan som garantier. Mycket av det som är nödvändigt för dessa länder kan utvecklas på kommersiella grunder. Det är också så de lär sig att i fortsättningen hantera utvecklingen av egen kraft. Fru talman! Jag ser fram emot en förändring av det svenska biståndet. Låt oss lämna sifferexercisen kring procenttal. Låt oss hålla fram de goda exemplen som föredömen för andra. Låt effektiviteten vara vägledande. Låt oss överge stat-till-stat-stödet och i stället låta det bli ett folk-till-folk-stöd. Låt oss satsa rejält på basal utbildning. Det är ju det som avgör framtiden i dessa länder och som ger kommande generationer där en chans. Det är med kunskaper som de både rätt kan utnyttja sina resurser och skaffa sig insikter om miljöns betydelse. Det är med kunskaper man kan bekämpa korrupta regimer. Låt oss hjälpa de här länderna med basal hälso och sjukvård. Låt oss ta ett större steg mot utrotande av misären i de fattigaste länderna och öka vår beredskap till katastrofbistånd. Sverige har en stor uppgift att fylla på detta område. Inte minst för det folkliga stödets skull hos oss själva är det viktigt att sådana förändringar görs att ännu mera påtagliga effekter kan uppvisas. Låt oss göra de förbättringarna av vår politik på detta område!

Fru talman! Vi välkomnar Lennart Fridén i debatten. Mycket av det han säger är redan politik, men det finns också sådant som jag går emot. Sverige ger inte bistånd till korrupta regimer. Bistånd ses inte längre som en nådegåva utan är en akt av medmänsklighet. Det handlar också om det upplysta egenintresset. 30 % av det bilaterala biståndet går just genom enskilda organisationer. De enskilda organisationernas verksamhet är oerhört viktig. Sveriges anseende som biståndsbidragare är fortsatt mycket högt inom EU, i FN och i FN:s alla olika organ. Slutligen något om statens kris. Visst Afrikas kris är mycket statens kris. Vad vi måste göra är bidra till det civila samhället genom samarbete mellan enskilda organisationer, på gräsrotsnivå och uppåt. Samtidigt måste vi stödja effektiva, moderna och okorrumperade administrationer, så att de kan växa fram parallellt. Det ena skall inte utesluta det andra. Fru talman! Biståndets syfte är att avskaffa sig självt. Vi räknar med - och hoppas på - att vi, när vi går in i nästa årtusende, är på väg mot en situation där bistånd i traditionell mening övergår i reellt internationellt samarbete.
Fru talman! Pierre Schori och jag har nog litet olika toleranströskel och litet olika syn på nivån vad gäller korruption för att vi skall kunna tala om vilka regimer som är korrupta eller inte. I och för sig skulle jag kunna peka på ett antal sådana, men den här debatten i den svenska riksdagen förs ju inte för att vi skall belysa andra regimer på det sättet. Visst finns det regimer som kan ifrågasättas i både det ena och det andra avseendet, bl.a. när det gäller demokrati. Det gäller också ren korruption. Det vågar jag faktiskt hävda. Jag är tacksam för att statsrådet säger att vi framemot år 2000 skall börja se en avveckling av vårt bistånd genom att det skall ha avskaffat sig självt. Det kan vi faktiskt skynda på genom att göra de ytterligare förbättringar och förändringar som bl.a. framgått av de moderata yrkandena i diskussionen.

Fru talman! För protokollets skull vill jag klarlägga att den ort, Novgorod, som Pierre Schori nämnde är en relativt liten stad nära S:t Petersburg som säkert har ett givande vänortssamarbete med Örebro. Jag talade om Nizjnij Novgorod-regionen. Nizjnij Novgorod är en miljonstad en bit öster om Moskva och en av Rysslands ledande industristäder. Staden är mera känd under namnet Gorkij, som den hette under Sovjeteran. Nu har det ursprungliga namnet återtagits. I Nizjnij Novgorod finns det en mycket reforminriktad regional ledning, vars chef, guvernör Boris Nemtsov, nämns som framtida president. Vad som sker i den regionen är strategiskt naturligtvis av oerhört stor betydelse för Rysslands framtida möjlighet att etablera en demokratisk rättsstat och en normal marknadsekonomi. Det var reflexioner kring det som föranledde min fråga till Pierre Schori.
Fru talman! Jag kan bara än en gång instämma med Håkan Holmberg. Även för mig är orten bekant, inte minst genom Javlinskijs belysning av det hela. Även beträffande detta stora reformområde är det mycket möjligt med svenskt samarbete.